Ingen av oss kan förbigå att det i dag är 50 år sedan deklarationen om de mänskliga rättigheterna lades fram - en utmärkt grund för det som debatteras här i dag. Vad kan vara en bättre grund för vårt utvecklingssamarbete, och naturligtvis i första hand för kampen för de mänskliga rättigheterna, än övertygelsen om att alla är födda unika, men med samma värde, övertygelsen om att alla har rätt till tanke och åsiktsfrihet, religionsfrihet, yttrandefrihet och politisk frihet. Övertygelsen om att alla har rätt till ett anständigt liv med livets nödtorft, utbildning och grundläggande hälso och sjukvård. När det gäller barnkonventionen konstateras att konventionsstaterna inte bara har ansvar för barnen i det egna landet, utan också för att barn i vilket land det än må vara skall få sina rättigheter tillgodosedda. Så är det inte bara med barn, utan så är det med all jordens befolkning. Vi har ett ansvar inte bara för svenska medborgare, utan också för människor över hela vår jord. Egentligen skulle ansvaret för att deklarationen uppfylls av konventionsstaterna kunna förklara varför vi måste satsa på utvecklingssamarbete, inte bara på att stärka de mänskliga rättigheterna överallt. Målet för biståndet måste vara att skapa en långsiktigt hållbar utveckling för alla människor i alla länder och kulturer och ge dem ett värdigt liv, en framtidstro och förmågan att på ett aktivt sätt forma sin egen framtid. När man måste konstatera att världens samlade bistånd under förra året sjönk till 0,25 % av BNI, kan man inte låta bli att ställa sig frågan om de flesta länderna tar utvecklingssamarbetet på allvar. Sedan 1975 har konsumtionen i världen fördubblats. En stor del av jordens befolkning har fått ökad välfärd genom detta. En miljard av jordens befolkning har dock fått mycket liten del av de här förbättringarna. Denna miljard svarar för så litet som 1,3 % Den rika femtedelen däremot, som vi tillhör, tar för sig hela 86 % av den totala konsumtionen. Även i fattiga länder med ekonomisk tillväxt växer klyftorna. Fördelningen av jordens resurser måste betecknas som djupt orättfärdig. Naturligtvis räcker det inte med bistånd för att få bukt med de här orättvisorna. Det tror jag att vi alla är medvetna om. Utrikespolitiken måste få en breddad och tydlig profil. Det är viktigt att vi mycket tidigt försöker att ta itu med spirande konflikthärdar för att hindra att krigets fasor bryter ut. Nu rör det sig oftast om interna konflikter. Men de är minst lika förödande för befolkningen. Vi har på flera olika håll i vår värld den senaste tiden, inte minst i Afrika, sett hur människor far illa, svälter och dödas av andra etniska grupper på grund av att konflikterna får härja fritt. Vi har vid många tillfällen påpekat att FN ofta alltför sent ingriper i konflikten. Det får man sedan dras med i många år framöver, till stor skada för människorna i de länder som är drabbade. Under det senaste året har ohyggliga naturkatastrofer härjat på ett sätt som vi inte har sett på mycket länge. Vi kan nämna Bangladesh och naturligtvis den senaste katastrofen i Mellanamerika. Det är oerhörda hjälpinsatser som skall till. Världssamfundet har varit snabbt med att reagera på katastrofen. Det får vi vara tacksamma för. Man talar också om att detta är ett tillfälle att bygga från grunden i de här länderna. Men visst är det svårt att se att sådana här katastrofer skall till för att man skall se nödvändigheten att bygga från grunden. Det skulle man kanske ha kunnat starta med betydligt tidigare. Men det är viktigt att insatserna nu görs. En fredsfrämjande säkerhetspolitik är viktig för att kväva oroshärdarna i sin linda. En generös flyktingpolitik behövs och inte minst en handelspolitik som ger öppnare och rättvisare marknader, som ser till konkurrensvillkoren även för de länder som inte är lika lyckligt lottade som vi och gör det möjligt för dem att handla på lika villkor. Vi hör också till dem som tycker att det är bra att MAI-avtalet har stoppats, åtminstone för tillfället. Vi menar att det måste vara förhandlingar av ett helt annat slag, där alla parter kan delta på lika villkor. Även om detta är svårt att åstadkomma är det nödvändigt för att vi skall få rättvisa handelsvillkor. Samtidigt är det viktigt att marknaderna öppnas för dessa länder så att de kan delta som partner i det handelsutbyte som sker. Biståndet fyller dock en viktig funktion för att lindra de ekonomiska orättvisorna, för att främja demokrati och för att se till att konventionen om mänskliga rättigheter uppfylls i alla de länder som har skrivit under den. Jag tror att det mer och mer har gått upp för de olika länderna att hur man behandlar sina egna medborgare inte är ens ensak, utan det är någonting som andra länder har rätt och plikt att lägga sig i. I jämförelse med de flesta av världens rika länder kan man säga att Sverige står sig gott i konkurrensen. Har vi då anledning att vara nöjda med oss själva och med de insatser som vi gör? Med sin historia på det här området borde Sverige ha en betydligt högre ambition. För några årtionden sedan var alla partier i riksdagen överens om att Sverige borde ge 1 % av BNP i bistånd via budgeten. Nu har det ena partiet efter det andra i praktiken svikit detta mål. Lars Ohly talade sig varm för enprocentsmålet. Då kan jag inte låta bli att säga att den budget som ni nu har gått med på har minsann inte främjat enprocentsmålet. Ni måste ta ert ansvar för er medverkan till att den budget för biståndet som vi i dag behandlar har antagits. Den ligger fortfarande kvar på 0,7 %, och det skall - som vi har hört här i dag - höjas mycket minimalt med 0,005 % för 1999. Sedan går man uppåt mycket långsamt till 0,72 % och 0,73 %. Detta är inte tillräckligt. Vi har länge påpekat att regeringen med stöd av olika partier - Moderata samlingspartiet och Centerpartiet under föregående riksdagsperiod och nu Miljöpartiet och Vänstern - inte har, trots att man skryter med att ekonomin är balanserad och att Sverige är på rätt väg, velat se till de allra fattigaste i världen. Detta tycker vi är skamligt. Vill man bli trodd när man talar om en återgång till enprocentsmålet, då måste man beträda den vägen nu. Man får inte låta det ta så många år som det i verkligheten kommer att göra, om man tar så små steg framåt. Andra områden har nu fått mera pengar, varför inte biståndet, som rör de absolut fattigaste? Där har vi ett stort ansvar. Även om Sverige befinner sig bland de främsta länderna är det inte tillräckligt. Vi vill därför se en återgång till enprocentsmålet i snabbare takt. Därför vill vi i vår budget lägga mer pengar på biståndet för 1999. Vi har anvisat 1,7 miljarder mer än regeringen. För 2000 har vi anvisat 2,4 miljarder mer och för 2001 har vi föreslagit 2,6 miljarder utöver regeringens förslag. Detta visar sig på nästan alla områden i biståndsbudgeten. Vi har då möjlighet att fördela mer pengar, och vi önskar att detta skulle ha fått genomslag, att det var fler partier som ställde upp på vår strävan. Det är inte för att det skulle vara något magiskt med talet 1 %. Men alla har varit överens om enprocentsmålet, och det är så starkt förankrat hos många svenskar. Och det viktigaste av allt: Det målet tar inte hänsyn till de fluktuationer som vi har i svensk ekonomi, eftersom det gäller 1 % av BNI oavsett hur ekonomin fungerar i Sverige. Sedan behövs det en stor flexibilitet både när det gäller innehållet i biståndet och när det gäller hur medlen fördelas. Vi vill inte ha långa avtalsperioder där man inte kan överföra pengar från ett land till ett annat. Jag vet att man har börjat att göra så i viss utsträckning, men man är fortfarande alltför bunden av landramarna. Medlen kan komma till nytta på ett bättre sätt om man kan göra förflyttningar och snabbt ändra i biståndet. Men detta betyder inte att biståndet inte måste vara mycket väl planerat. En annan sida som vi är mycket strikta med gäller utvärdering och uppföljning. Under fyrpartiregeringen 1991-1994 inrättades en utvärderingsenhet för biståndet. Vi tycker att det är skada att den har tagits bort, för det är viktigt att ha ett oberoende institut som är helt fristående och där man på olika sätt kan kritisera och föreslå förändringar. Det är viktigt att det inte finns minsta skugga av tvivel på att medlen används så effektivt som möjligt. Motpolen till ett generöst bistånd är ett effektivt bistånd. För oss är det motpoler som är två sidor av samma sak. Vi vill ha generositet, men vi vill också ha effektivitet. Jag vill också nämna hur viktigt det är att vi med all makt bekämpar korruptionen. Vi har under senare tid sett exempel på hur EU-biståndet har kritiserats kraftigt på grund av att pengar har skickats i väg t.ex. till Västbanken och Gaza utan kontroll. I stället för att gå till bostäder för fattiga och behövande människor har pengarna gått till bostäder för kretsen kring Yassir Arafat. Tidigare har man inte kunnat redogöra för 40 % av den egna budgeten, och detta påverkar naturligtvis också hur biståndet används. Även om vi inte kan peka på att svenskt bistånd har gått fel och man har använt sina egna medel på fel sätt, så måste vi som partner - det ingår i partnerskapets idé - säga ifrån mycket kraftfullt att detta inte kan tolereras. För att ingen skall tro att vi är emot att det ges bistånd till dessa områden vill jag säga att vi faktiskt ligger 20 miljoner högre än vad regeringen gör, så det är inte det som det handlar om. Men vi vill se något helt annat när det gäller hur man skall se över att biståndet kommer i rätta händer. I samband med EU-biståndet vill jag också nämna det som man nu försöker att göra för Ryssland. Det talas om att det där kan finnas stora behov av hjälp med mat, men man är inte riktigt säker på om det beror på distributionen. Från EU har man räknat med att sända en hel del livsmedel. Vi vill mana till försiktighet, men om man skall sända livsmedel från EU så bör även Sverige ha möjlighet att delta. Vi har väckt en motion om detta, men det bör verkligen ses över. Det bör finnas en kontrollfunktion som ser till att hjälpen kommer i rätta händer och att det inte förstör för bönderna i Ryssland och i de närliggande länderna. Det är viktigt. Jag ser att min taletid är slut. Jag återkommer senare med att säga lite mera om vårt samarbete med öst, men jag vill redan nu yrka bifall till reservationerna nr 6, 23 och 27.
Fru talman! Ingrid Näslund och jag är helt överens om vikten av att återställa enprocentsmålet. Den kritik som riktas mot Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna för denna budget är jag beredd att ta. Vår budgetprocess gör att ett valresultat svårligen slår igenom i praktisk politik samma höst som valet har skett. Det här är i allt väsentligt en socialdemokraticenterpartipartibudget. Alternativet till att inte gå in i en överenskommelse som trots allt, tack vare Miljöpartiets och vår medverkan, ledde till 100 miljoner kronor mer i bistånd hade varit att hoppa av dessa förhandlingar. Hade resultatet då blivit någon enda krona mer till biståndet? Nej, knappast. Det politiska alternativ som finns i riksdagen är ett fyrpartialternativ, vilket jag antar att Ingrid Näslunds parti eftersträvar, som tillsammans med Moderaterna skall marschera tillbaka till enprocentsmålet. Det tror jag blir väsentligt svårare än att så småningom övertyga Socialdemokraterna i förhandlingar om enprocentsmålets vikt.
Fru talman! Jag tycker i alla fall inte att Lars Ohly och hans parti kan frångå ansvaret att ha stött en budget där biståndet får så lite pengar. Vad beträffar samarbetet inom fyrpartiregeringen vill jag påpeka att vi, trots mycket svåra ekonomiska kriser under den tiden, sänkte biståndet långt mindre än vad man i dag har gjort. Det var faktiskt också ett av de två tillfällen där man lyckades nå enprocentsmålet och kom upp i 1,03 %. När vi lämnade över till den här regeringen var biståndet 0,93 %, om jag minns rätt. Så det är från den nivån man har sänkt till Praktiken talar mer än vackra ord. Vi skall nog kunna få med oss andra partier om vi får regeringsmakten igen.
Fru talman! Ja, praktiken talar mer än vackra ord. Det finns två partier i denna riksdag som aldrig varit med om att sänka biståndet. Dit hör inte Ingrid Näslunds parti. Dit hör enbart Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Därför är det lite förmätet att påstå att ett parti som har varit med om sänkningar skall kritisera ett parti som faktiskt ser till att åtminstone börja höja tillbaka. Den sänkning som var den värsta, den mest drastiska, genomfördes av Socialdemokraterna och Centerpartiet. Ett av dessa partier vill Ingrid Näslund regera tillsammans med. Ett annat parti, som inte är särskilt angeläget om att återgå till enprocentsmålet och som är det största på den borgerliga sidan, vill Ingrid Näslund också regera tillsammans med. Viktigare än att vi kastar paj på varandra är att vi samlar oss för att faktiskt få en återgång till enprocentsmålet, som vi är överens om.

Fru talman! Jag skall gärna ursäkta Marianne Andersson, för hon hade väl skrivit talet innan hon hörde replikskiftet mellan mig och Ingrid Näslund, men låt mig för klarhetens skull ändå upprepa en sak. Vi har en budgetprocess som gör det mycket svårt att förändra i grundläggande ordning efter ett val. Det är något som riksdagen kommer att debattera särskilt och utreda. Jag tycker att det är viktigt att vi försöker få demokratins genomslag att öka. Vi har ett antal utgiftstak som måste förändras för att man skall kunna göra stora förändringar. Om man förändrar på ett område måste man betala det med nedskärningar på ett annat, såvida inte utgiftstaken höjs. Det finns bara ett parti som är berett att kämpa för att utgiftstaken faktiskt höjs. Slutligen vill jag säga att Socialdemokraternas och Centerns samarbete ledde till den mest drastiska sänkning av biståndet som någonsin skett i vår historia. Det ledde till att vi kom ned till den skammens gräns som de rika länderna har förbundit sig att ge i bistånd. I det läget försöker Centerpartiet gå till attack t.ex. mot partier som aldrig har varit med på någon sänkning av biståndet och påstå att vi har låga ambitioner när vi just ställer krav på en planerad återgång till enprocentsmålet och också säger att detta helst bör ske inom nuvarande mandatperiod. Det är inte sant. Det är dålig demagogi.

Fru talman! Jag har trott att Marianne Andersson och jag och våra respektive partier har varit överens i synen på biståndet. Men nu börjar jag tveka. Om man ser biståndet som en konjunkturregulator, som skall vara beroende av svensk ekonomisk utveckling, då har man förlorat proportionerna i synen på världens problem. Det synsättet ställer jag inte upp på. Att dessutom säga att vi har låga ambitioner, antagligen beroende på att biståndet höjs med enbart 100 miljoner kronor, 0,05 % av bruttonationalinkomsten, är lite förmätet samtidigt som man själv vill höja med 0,05 % till. Låt oss i stället samla alla goda krafter för en planerad återgång till enprocentsmålet.

Fru talman! Av de 30 artiklar som vi har hört talas mycket om här i dag och som är 50 år gamla citeras, som jag upplever det, väldigt ofta de 29 första. Men den trettionde läses inte alltid upp, men jag skall göra det nu, om det är någon som inte har helt klart för sig vad som sägs i den. Den har anknytning till den debatt som vi för i dag. Den trettionde och sista artikeln lyder: "Intet i denna förklaring må tolkas såsom innebärande rättighet för någon stat, grupp eller person att ägna sig åt verksamhet eller utföra handling, som syftar till att omintetgöra någon av häri uttalade frioch rättigheter." Ingen stat, ingen grupp och ingen person. När vi nu går in i denna biståndsdebatt så är det klart att mycket av biståndet handlar just om detta. Det är också en påverkan i denna riktning som de mänskliga rättigheterna lyfter fram. Bistånd är ingen lätt sak. Det vet vi alla. Lång erfarenhet finns, men ändå görs fortfarande stora misstag. Ända sedan proposition 100 skrevs 1962 har man gjort nya erfarenheter, och nya glädjeämnen och nya bakslag har ägt rum. Debatten har under vissa tider tonats ned, och under andra tider har den varit mer intensiv. Om man går ut och frågar svenska folket om biståndet visar det sig att biståndsviljan är på tillbakagång, och det är någonting att fundera över speciellt i en tid då biståndet kanske är som allra viktigast för att vi skall få en bra värld på 2000-talet. Jag skall ta ett exempel. Om man går ut och frågar människor om hur många procent av människorna i u-länderna de tror kan läsa, tror många människor att det rör sig om 20-25 %. Ja, så var det en gång. Men i dag är det inte så. Det är runt 70 %. Och mycket av detta har just biståndet medverkat till. Naturligtvis är det inte bara det, men det har haft och har en betydelse. Jag tänkte ta upp några positiva och några negativa resultat av biståndet. Barn som föds i u-länder beräknas få 16 års längre liv än för 35 år sedan. Spädbarnsdödligheten i uländerna har mer än halverats under samma tid. Varje år räddas över tre miljoner barns liv tack vare de senaste två årtiondenas utvidgade vaccinationsprogram. Men samtidigt vet vi att aldrig någonsin har så många människor levt i armod och misär på vår jord. Det förklaras ju mycket av befolkningsökningen. Sant är också att under de senaste 36 åren har medellivslängden i u-länderna ökat från 46 år till 62 år. Det är alltså en kraftig ökning av medellivslängden. Nu är det ju stora variationer i detta, inte minst på grund av hiv och aidsproblematiken. I vissa länder, t.ex. i Zimbabwe, ligger man under 50 år i medellivslängd, och medellivslängden är på väg ned. I vissa urbana områden i södra Afrika är varannan mor som föder ett barn hivsmittad. Vi vet också att klyftorna i världen växer mellan fattiga och rika länder och människor, mellan kvinnor och män, mellan barn och vuxna, mellan landsbygd och stad och mellan olika etniska grupper. Men samtidigt har aldrig förr i mänsklighetens historia så stora framsteg gjorts som under det senaste halvseklet. Hundratals miljoner människor har lyfts ur sin fattigdom. I den rapport från Världsbanken, Assessing Aid, som det har refererats till lite grann i dag framgår att en ökning av det internationella biståndet med 10 miljarder amerikanska dollar, dvs. ca 20 %, skulle minska antalet fattiga människor med sju miljoner med nuvarande fördelning av biståndet. Men, och det är viktigt, om denna ökning av biståndet riktas till de 32 fattiga länder som bedriver utvecklingspolitik som är ägnad att leda till hållbar utveckling och minskad fattigdom så skulle 25 miljoner fler människor varje år befrias från fattigdom. Det betyder alltså att det är viktigt i vilken miljö biståndet verkar. Där har naturligtvis demokrati och mänskliga rättigheter stor betydelse. Därför har Folkpartiet envist och enträget, år ut och år in, tjatat om att det är demokratiutveckling och utveckling av mänskliga rättigheter som ger förutsättningarna. Det är därför vi måste lyfta fram dem. Ni som har varit med om den här diskussionen några gånger vet att vi från Folkpartiet har reserverat oss i flera omgångar, ibland tillsammans med Moderaterna, för att vi skall ha en biståndspolitisk utredning som, som utgångspunkt, tar ett ganska brett grepp. Vi skall bl.a. diskutera de sex biståndsmålen, som ju är basen för utvecklingsbiståndet. Vi har pekat på vikten av att där lyfta fram demokratimålet. Vi har fått nej till detta. Även i det betänkande som vi nu diskuterar har vi fått nej från majoriteten. Även här har vi därför skrivit en reservation på temat om en bred biståndspolitisk utredning. Döm om min förvåning när jag upplevde att ordföranden i utskottet motionerade just på det temat och framställde en interpellation till biståndsministern. Frågan som Viola Furubjelke ställer är: Är biståndsministern mot ovanstående bakgrund beredd till en bred diskussion och översyn när det gäller biståndsmålen inför 2000-talet? Det tycker biståndsministern är bra. Biståndsministern välkomnar detta. Inte nog med det. Biståndsministern tar också upp det som Folkpartiet i många år har krävt, nämligen att vi borde titta på oberoendemålet - det mål som sattes upp här en gång i tiden när man ville poängtera oberoendemål för de gamla kolonialländerna. Alldeles utmärkt, säger biståndsministern. Nästan samtidigt som interpellationen skrevs satt vi och diskuterade detta i utskottet och fick reservera oss. Så ser det ut. Det är jättebra. Jag välkomnar detta. Det är bra att åtminstone biståndsministern är med på noterna. Det är tråkigt att riksdagen inte är riktigt på alerten. Tack, biståndsministern. Det är synd att inte biståndsministern är här och får ta emot tacket. Vi väntar på att detta skall komma till skott och att vi får en signal om hur man tänker sig sammansättningen av utredningen. Det står också i snabbprotokollet från den debatt som Pierre Schori hade med ordföranden i utskottet, att man mycket noga skall lyssna på vad riksdagen säger. Passa alltså på nu och ge signaler till biståndsministern hur ni vill se utredningen formas. Det har talats mycket om pengar. Det är inte första gången vi diskuterar enprocentsmålet och hur mycket man prutar och slår på när det gäller biståndsramen. Jag är imponerad av Lars Ohlys sätt att debattera. Anfall är bästa försvar, den saken är klar. När Lars Ohly hade orerat ett tag om vikten av enprocentsmålet förväntade jag mig naturligtvis att Lars Ohly skulle säga: Därför föreslår vi nu samma sak som vi gjorde förra året, nämligen ett påslag på en miljard, som Eva Zetterberg då förde fram. Men icke. Den miljarden bara försvann. Vad är det som händer när riksdagsledamöter passerar Strömmen och går över till Rosenbad och börjar prata med socialdemokraterna? Helt plötsligt är allt bara borta. Samma sak gäller Miljöpartiet. Nu säger Lars Ohly att det var så svårt att göra detta nu därför att budgetprocessen är sådan. Litet klös är det väl ändå i argumentationen? Det är väl inte så att man bara lägger sig när man går dit bort. Om man nu tror att det var svårt första året, borde man åtminstone ge en signal till år två och tre, dvs. år 2000 och 2001. Inte ens det har man gjort. Noll, står det i kolumnerna. Miljöpartiet har åtminstone givit en signal om att det visserligen var svårt i år, men att man måste komma igen år 2000 och 2001. Inte ens det har Vänsterpartiet gjort. Då kan man ju inte skylla på budgetprocessen, tycker jag. När Bertil Persson stod här och pratade så väl om enprocentsmålet och hur viktigt det är med pengar, tänkte jag att nu blir det väl en förändring. Men vad Moderaterna egentligen vill på den punkten gick Bertil Persson förbi. Det kom inte något ytterligare, utan Bertil Persson gick över till en annan del av biståndsdebatten. Vi vet ju att Moderaterna har kraftiga nedskärningar på det här området. Det har skett ett skifte någon gång under de senaste decennierna hos moderaterna också. Om vi går tillbaka till 1976, alltså för 22 år sedan, stod Moderaterna och deras företrädare här och talade väl om enprocentsmålet. Moderaten Allan Hernelius var på den tiden mycket positiv och sade att han var glad över att man nått en procent av BNI, och att man måste gå vidare. Jag frågar mig vad det är som har hänt. Vi kan litet till mans fråga oss vad det egentligen är som har hänt under de här senaste decennierna. Varför har biståndet och debatten om pengarna tappat tempo? Där får vi nog rannsaka oss litet till mans. Som Lars Ohly sade: Var fanns de här frågorna i valrörelsen? Vem lyfte fram dem? Jag skulle vilja säga att det för 20 år sedan var omöjligt att ha en partiledardebatt inför valet utan att någon partiledare med kraft tog upp de internationella frågorna. Det gjorde man då, varenda en. Folk lyssnade och tyckte att det var rätt. Detta är inte något som händer bara i Sverige. Det gäller även internationellt. Det är inte bara i Sverige man gått ned till skammens gräns. Det är många som ligger långt under det. Jag har tagit fram några siffror: 0,25 %, Spanien 0,22 %. Det är bara Danmark som går över 1 %. Vad är det för stor skillnad mellan Danmark och Sverige? Det kan jag inte se. Sverige kan vända den trenden. Men då fordras något annat än vad vi sett under de senaste decennierna. Jag skall avslutningsvis yrka bifall till reservation nr 4 i betänkandet, som tar upp de biståndspolitiska målen. Det är den reservation där vi också vill ha en utredning av oberoendemålet. Jag hoppas att nästa betänkande vi skriver inte skall behöva ha den reservationen, utan att utredningen då är på gång.

Fru talman! Jag hade inte för avsikt att kasta mig in i denna debatt, men eftersom den interpellationsdebatt som jag hade i måndags blev citerad vill jag säga till Karl-Göran Biörsmark att han förfalskar historien genom att påstå att vi i utskottet inte har förebådat att den här diskussionen skulle hållas öppen. Jag vill citera ur utskottets betänkande, där just Karl-Göran Biörsmarks motion är behandlad. Där säger vi så här: "Fattigdomsbekämpning är det övergripande målet för svenskt bistånd, till vilket de sex målen samverkar på ett flexibelt sätt. Utskottet konstaterar att biståndet i dag bedrivs under helt andra förutsättningar än när de första målen formulerades. Partnerskapstanken, globaliseringens effekter, krisoch krigssituationer, naturkatastrofer samt den ekonomiska och sociala situationens betydelse för nationell säkerhet är exempel på faktorer som fått genomslag i biståndet." Vi skriver också slutligen att vi "förutsätter att diskussionen i detta hänseende hålls öppen." Därmed har vi besvarat denna motion. Folkpartiets motioner har i huvudsak inriktat sig på att stuva om i de befintliga målen. Den diskussion som nu har börjat föras syftar till någonting helt annat. Den syftar till någonting mycket större som innebär att man kan möta helt andra utmaningar för biståndet som inte finns formulerade i dagens mål inför
Fru talman! Det är klart att debatten och diskussionen i utskottet hade blivit annorlunda om vi hade fått de signaler som den här interpellationen innehåller. Följande är så att säga klämmen i interpellationen: "Är biståndsministern mot ovanstående bakgrund beredd till en bred diskussion och översyn om biståndsmålen inför 2000-talet?" Det är precis som om det vore hämtat ur Folkpartiets motion! Vi talar inte bara om biståndsmålen. Det är en viktig del, och vi lyfter fram en inriktning, nämligen demokratiutveckling och mänskliga rättigheter som bas. Därför har vi också ett resonemang om vikten av att lyfta upp demokratimålet. Vi vill helst se det som ett mål som griper över de sex biståndsmålen - om det nu blir sex mål som kommer ur det här. Det kan ju hända att det blir färre eftersom vi också talar om att oberoendemålet skall bort. Vi för ett resonemang! Och det resonemanget hade vi naturligtvis kunnat ha i utskottet, men av erfarenhet vet jag ju att i politiken är det väldigt svårt för regeringspartiet att acceptera ett motionsförslag så att det blir ett tillkännagivande. Vi vet ju hur svårt det var innan det blev ett tillkännagivande nu när det gäller en rapport om mänskliga rättigheter. Det fick vi igenom därför att det blev majoritet. Och det var väl likadant här; det var kanske mer aptitligt att göra på det här sättet, så blir det på något sätt ett socialdemokratiskt initiativ. Jag tycker att det är bra att det kommit, och jag välkomnar det. Jag försöker bara förklara lite om historieskrivningen. Vi har tjatat om detta i många många år, och nu är vi glada för att vi är där. Lite konstigt var det att det inte kom i betänkandet.
Fru talman! Karl-Göran Biörsmark är ju vanligtvis väldigt beskedlig, men det här tycker jag nästan gränsar till oförskämdhet. Faktum är att den motion som Folkpartiet har lagt fram har varit densamma i flera år. Den har repeterats, och den har inte anknutit till det allra senaste som har hänt inom biståndet. Förändringar har skett efter det kalla krigets slut och katastrofer och andra angelägna behov - men även möjligheter skulle jag vilja säga - har uppstått i biståndet. Det är den utgångspunkten som en sådan här översyn skulle ta fasta på.
Fru talman! Politik är mycket att tjata, och det är det vi har hållit på med här. Det är riktigt att vi har skrivit samma förslag om och om igen. Det är ju så det ofta går till i politiken. Det är ju inte så att när man får nej första gången så lägger man sig och klagar över att man inte fick igenom sitt förslag. Man kommer ju igen! Och man försöker övertyga med argument osv. och det är det vi har gjort. Och nu har det fallit på plats, kanske som jag sade på ett lite konstigt sätt, men ändå. Det är jättebra! Så det är väl inget konstigt i att vi kommer igen. Det gör man även i både propositioner och motioner. Man kommer tillbaka till förslag. Och vår envishet har gett resultat, och det tackar vi för!
Fru talman! K-G Biörsmark frågade vart de internationella frågorna tog vägen i valrörelsen. De handlade ju bara om säkerhetspolitik i ett snävt Europaperspektiv eller ett ännu snävare EU-perspektiv. Jag tror aldrig jag i den här valrörelsen - eller faktiskt över huvud taget - har hört Lars Leijonborg i en partiledardebatt prata om internationell solidaritet. Jag är helt överens med K-G Biörsmark om att de frågorna är alldeles för viktiga för att bara lämna åt sidan. Vi är offensiva i biståndsfrågan. Vi vill ha en snabb återgång till enprocentsmålet, och vi lägger fram en reservation om att ge regeringen i uppdrag att planera en sådan återgång och komma tillbaka till riksdagen med hur det skall gå till. Men vi lägger inte fram förslag om antal kronor för 2000 och 2001, därför att det betyder inte ett smack. Det är inte i kolumner i en motion som resultatet visar sig, utan det är i förhandlingar för att skapa en majoritet i denna riksdag som resultatet kan visa sig, och de förhandlingarna tänker vi föra på ett mycket offensivt sätt.
Fru talman! Det är inte första gången jag i olika sammanhang har påpekat att jag beklagar att de internationella frågorna inte kom fram i debatten. Jag vill inte stå här och kasta smuts på den ena eller andra partiledaren. Jag tycker att alla hade lika låg profil i det här sammanhanget, även Gudrun Schyman. Jag upplevde aldrig henne som någon profil på det här området i valrörelsen. Så det tror jag att vi alla skall ta till oss. När det sedan gäller resonemanget om de signaler som man ger om pengar och budget får vi nu höra att de inte betyder ett smack. Det betyder inte ett smack om man skriver noll eller någonting annat. Det skall ju ändå till en förhandling. Nej, visst hade det varit en poäng, Lars Ohly, om ni vänsterpartister hade poängterat vad ni vill se 2000 och 2001, som Miljöpartiet har gjort. Då har man i alla fall någonting med sig när man knallar över till Rosenbad och skall börja prata med dem där borta. Nu har ni ju ingenting! Nu har ni ju gett signal dit bort att ni accepterar det som regeringen gör. Därför rimmar det ganska dåligt tycker jag när Lars Ohly så vältaligt lyfter fram det här och sedan säger att det inte betyder ett smack vad Vänsterpartiet säger om kronor och ören. Det förstår jag inte riktigt.
Fru talman! Jag skall försöka förklara det här så att K-G Biörsmark förstår. Det som är problemet är att vi inte förändrar verkligheten, varken med motioner eller med förslag, så länge inte dessa omfattas av en majoritet så att de leder till beslut. Det är på det sättet som vi inte påverkar ett smack genom att framhäva vår politik som skulle vara mer pengar till biståndet och en planerad återgång under fyra år, som vi skriver om i vår motion. Men det påverkar inte verkligheten, så länge vi inte kan samla en majoritet i denna riksdag för det. Det är först då som vi kan visa att verkligheten har förändrats och att resultaten är värda att tas på allvar.
Fru talman! Jag skulle få en förklaring som jag skulle förstå, fru talman, men det här begrep jag inte. Jag är ledsen! Här har jag just försökt förklara hur viktigt det är att man kommer igen med förslag om och om igen för att få igenom dem. Jag har också visat hur det har gett resultat på flera områden. Jag har nämnt tre områden: utredning av biståndsmålet, diskussion om oberoendemålet och rapport om MR-utvecklingen i våra mottagarländer; allt detta vi har tjatat om i åratal. Nu finns det på plats! Och i det läget säger Lars Ohly: Det spelar ingen roll vad vi skriver i våra motioner. Det spelar ingen roll vilka pengar vi har i budgetförslagen. Jag får det inte till att gå ihop. Jag tycker nämligen att det betyder någonting. Det betyder mycket mer än vad Lars Ohly säger: att det inte betyder ett smack. Jag menar att det är detta som är politik: att påverka, ge signaler och tala om vad det är man strävar mot. Och där har Vänsterpartiet sagt 0 kr.
Fru talman! I dag är det 50 år sedan FN:s deklaration om mänskliga rättigheter antogs. Det får naturligtvis oss alla att fundera över hur det ser ut med de mänskliga rättigheterna i dag. Dagligen får vi rapporter om övergrepp på människor. Samtidigt tycker jag att vi har glömt bort en väldigt viktig mänsklig rättighet som vi alla borde ha rätt till, nämligen frisk luft, rent vatten och mat för dagen. 1 miljard människor lever i extrem fattigdom. Samtidigt har biståndet sänkts kraftigt efter Riodeklarationen. På den konferensen var det uttalade målet att vi måste vädja till de fattiga länderna som har det stora regnskogsbeståndet att bevara det för vår överlevnads skull. För att hjälpa dem med detta gjorde man en överenskommelse om att man skulle ge 0,7 % av BNP i bistånd till länderna. Tyvärr var det få som lyckades komma upp till det. På de senaste åtta åren har det totala officiella biståndet sjunkit med 30 %. Biståndet är 30 % mindre i dag än för åtta år sedan trots vackra FN-deklarationer, trots löften om stöd för att bevara en enda jord för kommande generationer. Vi vet att vi bara har en enda jord med begränsade resurser där vi alla är beroende av varandra. Ansvaret för tillståndet i världen är gemensamt. Miljöpartiet de gröna vill verka för en utjämning och en mer rättvis fördelning av jordens resurser. World Watch Institute brukar årligen komma med en rapport om tillståndet i världen. För något år sedan sade man att jordens resurser och tillgång på mat räcker för att föda alla dess människor. Efteråt har det varit en lite mer negativ bild. Den senaste varningssignalen var att i-länderna nu lägger ned så mycket produktiv jordbruksmark att vi riskerar att inte kunna föda jordens befolkning även om vi fördelar tillgångarna rättvist. Världen står inför gigantiska utmaningar i form av kraftiga befolkningsökningar, storskalig miljöförstöring, minskad bördighet och brist på vatten och livsmedel. Konkurrensen om jordens resurser skapar starka spänningar och konflikter. Politiska ledare, internationella organ och enskilda medborgare måste ta sitt ansvar. En solidarisk livsstil ställer stora krav på förändringar i vårt samhälle. I en global miljö och ur ett rättviseperspektiv är det nödvändigt att den rika världen skyndar på mot ett kretsloppssamhälle. Vi anser att biståndet måste utformas så att länderna får större möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar och traditioner och i en takt som gör att människor inte känner sig utanför och främmande inför de förändringar som sker. Det är också en förutsättning för att demokratin skall utvecklas i u-länderna. Det är detta som brukar kallas för självtillit och som borde ingå i målen för biståndsverksamheten. Solidaritet med fattiga länder kräver ett utökat och samtidigt effektivare svenskt bistånd. I budgetöverenskommelsen med regeringen och Vänsterpartiet beslöts för år 1999 att ytterligare 100 miljoner kronor skall gå till bistånd utöver det som tidigare var planerat. Vi tror från Miljöpartiets sida att en liten ökning av biståndet är bättre än ingen ökning alls.

Men det skulle ha varit intressant att se hur ni skulle ha lyckats höja det tillsammans med regeringen. Vi kunde naturligtvis ha sagt: 100 miljoner är alldeles för lite, och därför ställer vi inte upp på den biståndsökningen, utan regeringen får söka stöd någon annanstans. Vi vet att det finns ett parti som inte vill öka biståndet, Moderaterna. Då hade förmodligen den ökningen inte alls gått igenom. Vi hade naturligtvis också kunnat höja biståndet ytterligare om vi i denna kammare hade fått en majoritet för hur de globala hoten ser ut i dag. Då hade det inte funnits någon anledning att som majoriteten i denna kammare tycka att det är nödvändigt att lägga tre gånger så mycket pengar på militären som på biståndet. Vi ser att i dag är de globala hoten inte de militära hoten. I dag är de globala hoten de miljöhot och de överlevnadshot som finns. Därför borde det från svenskt håll ske en kraftig förändring av budgeten så att man flyttar pengar från militären och över till biståndet. Det tycker jag är en ganska enkel överflyttning. Men i den debatt som har varit de senaste dagarna har vi hört ett ramaskri när militären inte får ytterligare pengar utöver dem som den redan har och som finns med i budgeten. Det tycker jag visar på att vi har olika världsbild. Vi har olika uppfattning om vad hoten är och hur världen ser ut i dag. Det skall därför bli väldigt intressant med den utredning som nu biståndsministern har aviserat skall komma. Vi i Miljöparitet har i vår motion pekat på behovet av att se över de biståndspolitiska målen. Jag ser fram emot utredningen så att vi kan få en livlig och intressant diskussion om biståndets mål och medel i framtiden. Jag tror det är nödvändigt och behövligt. Det skulle kanske också, herr Biörsmark, göra det möjligt att få igång en internationell debatt här hemma i Sverige. Karl-Göran Biörsmark påpekar mycket riktigt att det var väldigt lite av internationell solidaritet i valdebatten inför valet. Vi i Miljöpartiet de gröna gjorde vad vi kunde för att lyfta den debatten. Vi påpekade på ett otal torgmöten just den internationella solidariteten och behovet av att inse att det kanske är den fattiga delen av världen som behöver öka sina ekonomiska möjligheter att klara livets nödtorft medan vi här kanske inte på samma sätt har möjlighet till det just nu. Som jag upplevde det var Folkpartiet under den här valrörelsen den allra ivrigaste av löftesgivarna när det gällde att ge mer till alla. Det var högre löner till lärare, högre löner till sjuksköterskor, flera anställda i kommunerna, osv. Det hade varit lite intressant om det hade blivit så att Folkpartiet hade satt sig i regering tillsammans med Moderaterna. Då undrar jag om Folkpartiet hade lyckats få igenom alla sina vallöften tillsammans med Moderaterna. Det kanske hade blivit så att ni på ett eller annat område hade fått göra som Miljöpartiet de gröna. Vi i Miljöpartiet har kommit en bit på vägen. Vi har gjort ett trendbrott när det gäller att öka biståndet. Men vi klarade inte att lyfta upp det till vår egen nivå eftersom Socialdemokraterna inte tyckte som vi att man kunde minska lika mycket på andra områden och det inte fanns några nya pengar att få in till statskassan. Den gångna hösten har vi sett enorma miljökatastrofer i form av översvämningar som dragit fram framför allt i Mellanamerika. Många människor har omkommit och den materiella förstörelsen har varit katastrofal. Jag vill här rikta beröm till regeringen för ett snabbt agerande när det gällde att få fram ytterligare pengar och hjälp till det här området. Samtidigt måste vi också inse att detta inte är det enda område där vi har haft miljökatastrofer. Kina har drabbats av översvämningar. Stora områden med korallrev har dött, vilket innebär att risken för svältkatastrofer i de här områdena, där fisken är den huvudsakliga födan, kommer att öka. Miljöproblemen varierar i olika delar av världen beroende på ekonomiska och ekologiska förutsättningar. Det måste ingå i en helhetssyn på utvecklingen att beakta konsekvenserna för miljön, eftersom de berör all mänsklig verksamhet. År 1988 beslutade riksdagen att det svenska biståndet skall bidra till en långsiktig hushållning med naturresurserna och en omsorg om miljön. Det betyder att man skall ta hänsyn till miljöaspekter vid bedömningen av alla biståndsprojekt. Miljöpartiet anser att miljökonsekvensbeskrivningar skall ingå i all biståndsverksamhet. En rad viktiga miljöpolitiska frågor handlar om internationella eller globala problem, t.ex. försurningen, övergödningen av haven, uttunningen av ozonskiktet och ökningen av växthusgaser i atmosfären. För att lösa dessa miljöproblem behövs ett omfattande internationellt samarbete. Internationella avtal och konventioner är viktiga och bör utvecklas genom att man kopplar kontrollmekanismer och bindande beslut till undertecknandet. Internationellt samarbete med miljöförtecken är i många sammanhang en förutsättning för en långsiktigt hållbar utveckling. Samarbetet måste vara flexibelt och öppet för nya tankar för att kunna lösa problemen i en föränderlig värld. I vår reservation tar vi upp vikten av att inse att vattenfrågorna är avgörande för allt liv. Upp till 15 000 människor dör varje dag på grund av vattenbrist eller förorenat vatten. Tillgången till vatten är en grundläggande förutsättning för utveckling och god hälsa. Enkel teknik och lokalt engagemang ger stora förbättringar till små kostnader. Vattenfrågorna handlar även om att sprida kunskap och förändra beteende både bland människor och mellan stater. Jordens vatten är konstant. Beräkningar visar att 3 miljarder människor i världen kommer att bo i områden med vattenbrist år 2025. Något måste göras för att jordens färskvatten skall räcka till alla. En ny syn på vatten formulerades i Agenda 21 under miljökonferensen i Rio. Tillgången till vatten av god kvalitet är en grundläggande förutsättning för utveckling och god hälsa. Vatten behövs i hushållen, i jordbruket, för industriutveckling, för ekosystemens överlevnad och inom många andra områden. Miljöpartiet anser att regeringen bör verka för ett integrerat synsätt på både vatten och mark och inte behandla markfrågor för sig och vattenfrågor för sig. Vatten, eller snarare bristen på vatten, utgör också en risk för konflikter mellan länder som delar på vattenmagasin.

Även om utskottet i många frågor är tämligen överens och besvarar motioner inom många områden på ett mycket positivt sätt, vill jag yrka bifall till reservation 15 som just tar upp vattenfrågan. Vi tycker att den måste få en ökad betydelse i det internationella samarbetet.

Fru talman! Jag kan inte komma ifrån att även om Miljöpartiet har lyckats åstadkomma en höjning av biståndet med 100 miljoner - och det är ju mycket omdiskuterat om det verkligen är så, men man talar i alla fall om att det är en sänkning av det ursprungliga belopp som man hade tänkt sig - så är ju detta en nivå som dramatiskt skiljer sig från de ambitioner som ni tidigare har haft. Det måste betraktas som i allra högsta grad anmärkningsvärt. Hur kunde ni gå med på detta? Jag kan inte förstå hur ni kunde gå med på att behålla biståndet på en så låg nivå. Faktum kvarstår. Det finns kolumner där man talar om vad regeringen vill, och regeringen har ju fått alldeles för lite kritik här i dag. Men vi vet ju att den ligger på den här låga nivån. Det har vi kritiserat, inte minst när det gäller enprocentsmålet. Men när det gäller er insats i det här fallet har ni nu sänkt era ambitioner alldeles otroligt mycket. Jag vet att ni för nästkommande år och året därpå har högre ambitioner, men ju längre man behåller den låga procentsats som vi har nu, desto svårare blir det att åstadkomma dessa höjningar. Jag är besviken på både Vänstern och Miljöpartiet. Ni har ansett att andra saker har varit viktigare. Ni har prioriterat andra saker än biståndet.
Fru talman! Det är ju just biståndet vi har prioriterat. Vi har fått ytterligare pengar till biståndet. Vi kunde ju ha låtit det vara och sagt att vi accepterar den nivå som Centern och Socialdemokraterna var överens om i vårpropositionen och sedan satsat på de andra områden där vi också har satsat och fått till ytterligare pengar. Det är kanske ingen ursäkt, men vi hade naturligtvis gärna tagit mer pengar från försvaret för att lägga på biståndet eftersom hotbilden är som den är i dag. Det hade varit intressant om vi hade kunnat få Kristdemokraternas stöd i detta att hotbilden ser annorlunda ut och att det faktiskt går att flytta pengar från det militära försvaret till biståndet. Då skulle vi kunna åstadkomma en väldigt snabb höjning av biståndet. Jag tror att det är oerhört angeläget. Däremot är det väldigt svårt att i dag inte tillföra mer pengar till kommunerna. Vi vet ju att det behövs mer pengar i kommunerna för att klara en bra skola, en bra barnomsorg och en bra äldreomsorg. Där finns det inget att ta. Vi tillförde ytterligare pengar där också i budgetförslaget.

Fru talman! Jag är glad att Kristdemokraterna, precis som vi, vill höja biståndet. Om vi får i gång mer av en internationell solidaritetsdebatt i Sverige i dag skulle vi kanske också få ett större gehör för detta där fler partier skulle stödja en ökning av biståndsbudgeten. Det behövs ju för att vi skall få en majoritet. Jag är inte alldeles säker på att Kristdemokraterna hade lyckats få igenom sitt budgetförslag tillsammans med Moderaterna om vi hade haft det regeringsalternativet i dag.
Fru talman! I en sådan här debatt blir det ganska mycket hypotetiska resonemang, om vad som hade hänt om inte, osv. Det kan vi naturligtvis hålla på och leka med. Men det är ändå realiteten som gäller, verkligheten som vi ser den. När jag tog upp det här med valrörelsen, Marianne Samuelsson, och nämnde att det var så låg profil på de internationella frågorna gjorde jag faktiskt det ur självkritisk synpunkt. Så som jag uppfattade valrörelsen var det inget annat parti heller som pratade om detta. Nu hör vi här att både Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger: Jo, vi pratade minsann om detta. Jag vet inte om det fick något större genomslag. Jag uppfattade i alla fall inte det, och jag vet inte om väljarna gjorde det heller. Däremot ligger Folkpartiets program klart. Vi har vårt motionsförslag, vi har vår ekonomiska politik och vi lägger fram det förslaget. Sedan kan man ju, som sagt, spekulera i vad som skulle ha hänt om. Nu har Vänsterpartiet och Miljöpartiet testats, och de har inte levt upp till de vackra ord som de eventuellt sade i valrörelsen. Jag tror att vi som deltar i den här diskussionen i dag, från Moderaterna till Vänsterpartiet, ser behoven och nödvändigheten av det globala perspektivet, för en fredligare värld framöver. Det är jag övertygad om. Sedan är medlen lite olika. Men det är absolut en signal till allmänheten om vi inte är beredda att satsa. Jag tror att den biståndsvilja jag tidigare relaterade till, som är sjunkande, fick en knäck när biståndet började sänkas i Sverige.
Fru talman! Jag håller helt med Karl-Göran Biörsmark om att det var ett stort misstag att sänka biståndet. Den internationella solidariteten och solidariteten med de allra fattigaste måste sättas högt därför att det påverkar oss alla att inte satsa. Det innebär trots allt att vi fick en majoritet som sänkte biståndet till den nivå det låg på i vårpropositionen. Och då har inte vi, som jag tidigare sade, lyckats höja det med mer än 100 miljoner. Det är klart att vi gärna hade höjt ännu mer, det har jag sagt tidigare. Men i majoritetspartiet var man i det här sammanhanget inte villig. Man hänvisade delvis till den uppgörelse t.ex. på försvarsområdet som man hade med Centerpartiet, och möjligen var också Folkpartiet med i den uppgörelsen. Det innebar att det inte gick att ta pengar från det området och överföra dem. Det fanns inte heller några nya skatteintäkter som vi skulle ha kunnat plocka in för det här ändamålet. Tyvärr lyckades vi inte. Jag är jätteledsen för det, för jag hade gärna sett att vi hade lyckats få en ytterligare höjning. Vi kommer naturligtvis att driva på i den diskussion vi kommer att ha om budgeten framöver för att få ytterligare pengar. Men det är inte vi som sitter i regeringen. Vi är bara med och driver på, och vi försöker göra så gott vi kan för att lyckas få mer pengar till biståndet. Och det kommer vi att fortsätta med.
Fru talman! Jag kan bara konstatera att det på något sätt är som med de tio små negergossarna, när det gäller att stå upp för biståndet. De första vek ifrån det som sades av dem som agerade på 70-talet, när enprocentsmålet fanns och man också kom upp till det. Inom parentes kan sägas att enprocentsmålet har bara uppnåtts under borgerliga regeringar. Det var moderaterna som först föll ifrån och gav nya signaler om detta och som också ville pruta på det. Sedan kom Centern in i bilden och accepterade skammens gräns. Och nu har Miljöpartiet och Vänsterpartiet gjort samma sak. Det är klart att folk ute i samhället registrerar detta. Nu är kd och Folkpartiet kvar. Det är möjligt att vi också skall vandra i strömmen över till Rosenbad någon dag och förhandla, vad vet jag. Det enda jag kan säga nu är att då hoppas jag verkligen att gränsen är nådd och att vi kan se en annan tingens ordning. Jag tror nämligen, om igen, att signalen vi politiker ger genom nedskärningarna är förödande för biståndsviljan.
Fru talman! Återigen kan jag hålla med Karl Göran Biörsmark när det gäller viljan, målet och vårt ansvar för att driva på i de här frågorna. Miljöpartiet de gröna driver på i de här frågorna. Vi tycker att de är oerhört viktiga och vi har för första gången sedan man drog ned på biståndet ändå lyckats få en höjning. Det är ett trendbrott, även om jag inte är nöjd med nivån på det hela. Vi ställer oss bakom Jubilee 2000. Vi skall se till att det blir mer pengar till biståndet. Jag tror att vi partier som ändå har det målet och den viljan tillsammans måste se till att få i gång och öka debatten. I annat fall kommer det att bli de båda stora partierna i den här kammaren som styr biståndsnivån i framtiden. Vi har ett ansvar för att se till att det blir en debatt och en diskussion och att viljan också ute bland människor för ett större internationellt globalt ansvar ökar.

Fru talman! Med anledning av att Biörsmark ville rikta ett tack till en frånvarande biståndsminister vill jag till protokollet ha antecknat att denna biståndsminister i dag befinner sig i Washington för att där diskutera hur man skall råda bot på naturkatastrofens kris i Centralamerika. Och det tycker jag faktiskt är ett mycket laga förfall. Om vi ser på omvärlden kan vi notera att brotten mot de mänskliga rättigheterna tyvärr består i en omfattning som är ofattbar 50 år efter tillkomsten av den deklaration om mänskliga rättigheter som FN har gjort och som vi har talat om ett antal gånger här i dag. Klyftorna mellan syd och nord är fortfarande stora. Spänningarna tilltar, delvis i alla fall. I-världen utvecklas och tar merparten av resurserna. Åtminstone 80 % ges till 20 % av världen. De stora FN konferenserna, av vilka jag själv har deltagit i några, och konferensernas beslut har knappast ändrat på detta förhållande. Men helt stilla har det inte stått. Levnadsstandarden har förändrats, exempelvis i Sydostasien, inklusive Kina, och i Latinamerika. Afrika söder om Sahara, Sydafrika undantaget, har däremot backat. Livslängden ökar och svälten minskar. Barnadödligheten minskar och läskunnigheten ökar kraftigt. Demokratiska framsteg görs. Andelen fattiga människor minskar. Av 90 utvecklingsländer på 60-talet har 25 lämnat gruppen. Och visst har biståndet aktivt bidragit, ingen tvekan om det. Men trots det lever 1,3 miljarder människor i absolut fattigdom. Mer än 800 miljoner människor är undernärda. Uppgiften som ligger framför oss som politiker i dag är lika stor som våra företrädares uppgift var. Delvis har vi en ny värld omkring oss. Internationaliseringen har blivit till en globalisering. Ingen kan vara riktigt oberoende längre, utan alla ingår i ett globalt nätverk som hänger ihop. Vi svenskar påverkas av vad som händer i Asien och Latinamerika och de av oss. Förändringar i ekonomin långt borta påverkar oss. Förändringar i miljön långt borta kan också påverka oss. Det räcker att nämna växthuseffekten. Vår säkerhet är beroende av att andra har trygghet. Handeln omfattar hela världen. Det är en snårskog av relationer. Handeln påverkas i sin tur av stabila förhållanden, som påverkas av säkerhetspolitiken, som påverkas av utrikespolitiken, som påverkas av den demokratisyn som finns, som påverkas av hur fördelningen ser ut, som påverkas av biståndspolitiken osv. Detta var ett exempel på nätverk av relationer åt olika håll. Det går att anföra andra sådana exempel. Samtidigt kan vi konstatera att vissa länder inte deltar i världshandeln. De saknar en marknad. Vi ser nya hot: interna konflikter, tilltagande migrations och flyktingrörelser, miljöproblem och naturkatastrofer. Vad behövs då för en politik för en rättvisare värld? Det globala sammanhanget måste mötas med ett globalt regelverk. Det leder till starkt beroende av FN, OECD, EU och andra regionala organisationer för att möta utmaningarna. Inriktningen måste vara att genom miljöpolitiken, säkerhetspolitiken och flyktingpolitiken undanröja de nya hoten. Det här leder till en helhetssyn på den politik som växer fram. Den skall innefatta och integrera olika sakområden, gå över gränser och innefatta regioner. Det är en politik byggd på koherens eller, med ett vanligare svenskt ord, samstämmighet mellan olika politiska områden. Utrikespolitik, säkerhetspolitik, migrationspolitik, handelspolitik biståndspolitik - kanske kan vi hitta något ytterligare område - måste hänga samman. En sådan politik kräver koordinering ute på fältet och samverkan mellan olika givare. Biståndspolitiken blir en del av ett större sammanhang. Detta avspeglar sig nu i UD:s omorganisation, där inom samma geografiska enhet olika politiska områden tacklas samordnat. Biståndspolitiken måste drivas i EU, i FN osv. Det innebär självfallet ett mycket starkt stöd för multilaterala biståndsinsatser. Vi behöver se mer av gemensamma landstrategier inom FN:s ram. Den nya situationens krav har börjat avspegla sig i justeringar i inriktningen av biståndet. Vi har fått skrivelser om fattigdom, om demokrati och MR, om miljö och jämställdhetsmål och om Afrika, och vi kommer också att få en om Asien. Vi har diskuterat barnfrågorna och konfliktförebyggande bistånd och fortsätter att göra det. Vi ser en DAC-strategi inför 2000-talet växa fram. Vi skall inte heller glömma att den privata sektorns insatser ökar i betydelse. Det sker stora förändringar. Partnerskapstanken ligger i globaliseringens förlängning, beroendet av varandra. Vi skall behandla varandra som jämlikar. Vi måste bli överens om inriktning och villkor. Tillväxt kan inte begränsas till snävt ekonomiskt tänkande. Det gäller också mänsklig tillväxt. Då blir utbildning och social utveckling inklusive hälsovård centralt. Kunskapslyft behövs minsann inte bara i Sverige utan behövs också i världens länder i övrigt, i-länder som u-länder. Vi måste i den nya situationen fånga upp hur helheten i biståndet skall utformas och biståndets relation till andra områden. I detta perspektiv måste vi ta en titt på hur biståndsmålen samverkar och på om de rätt svarar mot globaliseringens nya fakta - ett sammanfattande arbete baserat på tidigare skrivelser. Jag går nu över till att kommentera betänkande UU2. Jag börjar med att yrka bifall till utskottsmajoritetens förslag och avslag på samtliga reservationer. För mina meddebattörers information vill jag säga att jag inte kommer att beröra hela detta betänkande. Jag lämnar över EU:s gemensamma utvecklingssamarbete, det multilaterala utvecklingssamarbetet, inklusive avsnittet om ekonomiska reformer, och samarbetet med länder och regioner till Carina Hägg och samarbetet med Central och Östeuropa till Urban Ahlin. Jag går över till målfrågorna. Fattigdomsinriktningen är ett överordnat mål, djupt förankrat i svensk biståndspolitik. Det stöds av OECD:s biståndskommitté DAC och av EU. Folkpartiet vill att demokratimålet skall vara överordnat. Det känns i det här perspektivet som en misslyckad rockad. Demokrati är ett medel för att få en positiv utveckling. Det skall sägas att det är ett mycket viktigt medel, men jag tycker inte att Folkpartiets reservation 4 övertygar i den här delen. Därför bör den avslås. Också Moderaterna vill ändra i målen. Man vill ha en uthållig snabb tillväxt med en snabb utrotning av fattigdomen. Till skillnad från Folkpartiet bibehåller man fattigdomsinriktningen, men man blandar liksom Folkpartiet mål och medel. Tillväxten blir för moderaterna ett mål i sig, inte ett medel. Dessutom vill man ha en snabb tillväxt. Vi har sett konsekvenserna av en sådan i Sydostasien, med svåra bakslag. Det gäller t.ex. i Indonesien, där snabbheten inte alls lett till en snabb utrotning av fattigdomen utan tvärtom till en snabb ökning av den. Det är sant att andra faktorer bidrar, men en snabb tillväxt rymmer mycket stora risker, kan skapa obalans i fördelningen och förorsaka instabilitet i samhället. Moderaterna hävdar också att hög ekonomisk tillväxt är ett säkert tecken på att naturresurser tas till vara på ett effektivt och resurssnålt sätt. Jag tycker nog att erfarenheten snarare pekar i motsatt riktning. Vi skall ha en uthållig och en balanserad tillväxt. Moderaterna borde lära av historien. Det är intressant att i den reservation som moderaterna har avgivit har ordet "snabb" i kombination med "tillväxt" försvunnit. Jag utgår från att det är ett misstag, och därför bör reservation 3 avslås. I samma reservation slår moderaterna in öppna dörrar genom att efterlysa demokrati och respekt för mänskliga rättigheter som centrala målsättningar i biståndet. En dag som denna då vi minns FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, 50 år efter dess tillkomst, måste det sägas klart och tydligt: Demokrati och mänskliga rättigheter har länge varit just centrala målsättningar i svenskt bistånd, och så är det i än högre grad i dag. Folkpartiet tar upp oberoendemålet. Med modern tolkning behöver det inte bli några stora problem. Det är fråga om att integrera utifrån egna förutsättningar i det samspel som är nödvändigt i dagens värld. Folkpartiet, Miljöpartiet och Vänstern efterlyser en ändring av de biståndspolitiska målen. Utskottsmajoriteten har i betänkandet noterat att det är tid för att hålla öppet för diskussion om målens relation till den omvärld vi i dag lever i. Jag har tidigare i anförandet försökt motivera detta. Nu har biståndsministern i en interpellationsdebatt, som har citerats här redan tidigare, uttalat att han vill se en parlamentarisk diskussion i frågan. Han har sagt sig vara beredd att inbjuda till en översyn av såväl mål som utmaningar inför 2000-talet. Motionerna är därmed redan tillgodosedda. I detta inkluderas också den moderata och folkpartistiska reservationen nr 1. Så till biståndsramen. Oppositionen redovisar alla möjliga alternativ. Jag tror inte på låsningar i planer inför framtiden när ekonomins förutsättningar trots allt fortfarande är så svårbedömda. Det kan gå fortare att komma fram till enprocentsmålet, men det kan också ta längre tid. Enprocentsmålet ligger dock fast, och det är vår bestämda mening att en återgång till enprocentsnivån bör ske så snart det statsfinansiella läget tillåter det. Därmed kan reservationerna 5-9 Det är här intressant att notera hur avvikande Moderaternas inställning är. När Folkpartiet talar om moraliskt åtagande talar Moderaterna om att utgiftsmål inte är effektiva. Man kan säga: Här möts värme och kyla, en kombination som inte väcker hetta utan snarare svala känslor. Vi har även på andra områden funnit att folk ser så på detta samarbete. Moderaterna är inte ens beredda att leva upp till FN:s rekommendation om 0,7 %. Med en nedskärning om ca 1,4 miljarder kronor skiljer moderaterna ut sig. I det särskilda yttrandet nr 3 förordar moderaterna ett snabbt utrotande av fattigdomen genom effektivare insatser men också genom minskat bistånd. Det är en lika huvudlös politik som den som framkommit också i andra uträkningar som moderaterna gjort i årets budgetarbete. Man måste fråga sig varför moderaterna väljer denna särpräglade politik, som knappast hänger ihop. Med anledning av moderaternas och även kristdemokraternas kommentarer vill jag peka på att den s.k. blygsamma ökningen av biståndsramen ändå innebär att det reella biståndet under anslaget A1 ökar med drygt en halv miljard kronor. Det är ju inte småpotatis. Så något om det bilaterala utvecklingssamarbetet. När det gäller anslagsfördelningen inom ramen tycker vi från regeringsföreträdarnas sida att fördelningen är bra, och vi avvisar oppositionens förslag. Moderaterna och kristdemokraterna vänder sig som tidigare mot landramssystemet. Vi tror att det fortfarande är ett riktigt system. Det ger möjligheter till helhetsbedömningar och till sammanhållande av biståndet för överblick. Det ger den långsiktighet som är så viktig - partnerskap fungerar inte utan långsiktighet. Det ger anpassning till respektive land. Moderaterna oroar sig för en dålig styrning. Det är alldeles onödigt. Samarbetsavtalen innehåller de villkor som behövs. Moderaterna och Centern vill inte ha ett geografiskt uppdelat bistånd utan ett problemorienterat. Risken är då stor att man tappar det helhetsgrepp som globaliseringen kräver av biståndet i dag. Det går att greppa problemfördelningen även med landramskonstruktionen. Några ord om demokrati och mänskliga rättigheter. Just denna dag känns det särskilt angeläget att peka på mänskliga rättigheter i biståndet. Det är ett prioriterat område av grundläggande betydelse för långsiktig framgång för utveckling. I allt väsentligt är vi överens över partigränserna. Moderaterna och Folkpartiet motsätter sig demokratistöd och annat bistånd till diktaturer. Regeringen använder redan de enskilda organisationerna, men det vore oklokt att måla i svart och vitt. I vissa lägen är det faktiskt klokt att påverka diktaturregimer - även med hjälp av bistånd. Med den mer nyanserade skrivningen i reservationerna 13 och 14 som har kommit efter behandlingen av motionerna, kan man fråga sig om reservationerna är nödvändiga. I avsnittet om mänskliga rättigheter ger utskottet regeringen till känna att den redovisning om demokrati och mänskliga rättigheter som skett under åren, trots förtjänster, bör bli ännu tydligare. Detta uttalande blir denna 50-årsdag också en markering av den stora vikt den svenska riksdagen fäster vid hur våra mottagarländer utvecklas avseende demokrati och mänskliga rättigheter. Sedan är det miljöfrågan. Miljön är prioriterad av regeringen. Det som tas upp i flera motioner återfinns i regeringens insatser - färskvatten, jord och skogsbruk, marin miljö och urban miljö. Vi skall också komma ihåg att inom FN:s ram och Kommissionen för hållbar utveckling görs viktiga insatser på områdena. Information och forskning är viktigt, likaså kapacitetsbyggande. Det står i budgetpropositionen att miljökonsekvensbeskrivningar är viktiga i biståndet. Så även Miljöpartiets reservation 15 känns onödig. Miljön som säkerhetspolitisk fråga får också allt större genomslag i FN-systemet, utan att för den skull säkerhetsrådet i detta ämne spelar en central roll. Sedan har vi frågan om ökningen av katastrofinsatser. Vi kan konstatera att vi mer och mer fått betala priset för att det sker förändringar av miljön. Vi kan se det i konsekvenserna i t.ex. Centralamerika. Jag vill i det här sammanhanget stryka under det Folkpartiet säger i sin motion, nämligen att bistånds och flyktingpolitik naturligtvis hör ihop. Självfallet är stödet till de enskilda organisationernas utvecklingsarbete något som är viktigt. Här föreslår ett flertal olika partier olika summor. Vi tror från vår sida att den summa som regeringen har avsatt är väl avvägd. Vi har pengar inom ramen för demokrati och MR-anslaget och inom ramen för katastrofmedel. Frågan måste naturligtvis ställas: Hur mycket orkar de enskilda organisationerna att förmedla på ett bra sätt? Moderaterna vill utlokalisera en del av Sida till Afrika. Vi har redan biståndsambassader där med goda löpande kontakter. Förslaget verkar spännande, men det är knappast seriöst. Moderaterna säger i sin reservation att man vill utlokalisera arbetet med mänskliga rättigheter och demokrati till Afrika. Men de frågorna berör i allra högsta grad också andra världsdelar. Det går att på goda grunder avslå reservation 22. Moderater och kristdemokrater vill återgå till den borgerliga periodens Sekretariat för analys och utvärdering av det svenska utvecklingsbiståndet. Jag tycker att den konstruktion med Sidas utvärderingsarbete, det fristående EGDI, Expertgruppen för utvecklingsfrågor, och de revisionsinsatser som görs täcker behovet. Man måste fråga sig varför denna myndighet skall särbehandlas i förhållande till andra myndigheter när det gäller kontroll och revision. Fru talman! Jag beklagar att jag har gått över tiden, men ämnet är så viktigt. Visst finns det utan tvivel näring till en debatt. Men samtidigt vill jag betona att det finns en stor värdegemenskap mellan partierna i den svenska riksdagen, även om jag inte kan låta bli att sätta ett stort frågetecken för den avvikande moderatpolitiken.

Fru talman! Berndt Ekholm försöker ge intrycket av att våra envisa krav på mänskliga rättigheter skulle vara någon form av självklarhet. Då undrar man varför socialdemokraterna år efter år har tvingat oss att reservera oss till förmån för kravet på en redovisning av MR-läget i biståndsländerna. Först i år har de ställt upp på detta, så att det har blivit ett tillkännagivande till regeringen. Fru talman! Det går att utrota fattigdomen. Det är viktigt att utrota fattigdomen. Det går att göra det snabbt. På sikt skall biståndet vara obehövligt. I det fallet är jag optimist. Världsbanken har visat att projekt lyckas bättre i länder med bättre ledning och bättre institutioner. De lyckas inte alls i vissa länder, t.ex. Zambia. Folk i länder med fel ledning blir fattigare. 1 % ökning av GDP i bistånd leder i länder med bra ledning till en ökning av tillväxten med 0,5 % och i länder med dålig ledning en minskning med 0,3 %. Jag tycker inte att vi skall ge bistånd som gör folk fattiga. Vi skall ge sådant bistånd som ger välstånd åt folken. Håller inte Berndt Ekholm med om detta?
Fru talman! Jag vill säga något om MR redovisningen som Persson uppehåller sig vid. Det har många andra partiföreträdare också gjort. Vi har reserverat oss eftersom vi tycker att det är ett onödigt förslag. Det har funnits många redovisningar. Dels har vi den s.k. gula boken, där vi kan hämta information när det gäller läget. Vi kan där få ingående information om MR-situationen runt om i världen. Dels har vi haft en särskild MR-skrivelse, vi har haft en hearing och på andra sätt lyft fram MR Inför den här debatten tittade vi på vad det fanns för grund att göra ett så stort nummer. Vi kunde konstatera att det inte är någon skillnad på MR redovisningen under den borgerliga regeringens tid och den socialdemokratiska regeringens tid. Om Bertil Persson tittar i boken och jämför med de böcker som Alf Svensson och hans medarbetare producerade under den borgerliga tiden, är de varken vackrare, snyggare eller mer innehållsrika än vad den här boken är. Ni bygger upp en stor myt kring MR-frågorna som inte har någon verklighetsförankring.
Fru talman! Socialdemokraterna har inte reserverat sig. Nu ställer de upp på våra krav. Det är bra. Försök sedan inte plocka bort resonemanget, för vi har drivit frågan länge. Det är viktigt att i den här diskussionen titta på en annan sak, nämligen utbetalningsmål. De är inte optimala. Utbetalningsmål är uppfyllda, bara pengarna har betalats ut - alldeles oavsett om de leder till att de folk vi skall hjälpa blir fattigare eller rikare. Över huvud taget är betänkandet luddigt när det gäller målen. Det talas ingenstans om målen. Berndt Ekholm talar om att fattigdomsmålet är överordnat. Samtidigt hör man i andra sammanhang Berndt Ekholm säga att det överordnade är enprocentsmålet, de sex biståndsmålen eller aidsmålet. Sedan talar han om fattigdomsbekämpning, t.o.m. fattigdomsutrotning - vilket är vårt gamla uttryck - utan tillväxt. Hur går det till? Nu när biståndsministern anser att det finns anledning att utreda målen, vore det inte en fördel om Berndt Ekholm anslöt sig till reservation 1 så att vi får ett riksdagsbeslut om att utreda målen för biståndet ordentligt?
Fru talman! Det är ganska stor skillnad i synen mellan Moderaterna och i stort sett alla övriga partier om utbetalningsmål. Det är särskilt intressant för oss att påminna om det synsätt samarbetspartierna på den borgerliga kanten har. Det är en stor avgrund mellan När Moderaterna endast ser effektivitet, en ekonomisk teknikalitet, ser de andra partierna detta som en moralisk ansats. Det är fråga om hur mycket av vår kaka som vi är beredda att avsätta till dem som vi kallar för fattiga människor i tredje världen. Som någon annan talare sade, är det förmodligen mycket höga tal som man skulle avsätta för att täcka de behov som biståndet skall täcka, vid sidan av handel och allt annat. Vi når aldrig dit. Därför blir det en moralisk fråga hur mycket av det välstånd som vi har som vi är beredda att avstå från. Moderaterna är svaret skyldiga på den frågan. Eftersom jag har tid över kan jag också säga något om fattigdom och tillväxt. Man måste skilja på mål och medel. Det är grundläggande om man skall kunna föra en logisk diskussion, så att man vet vad som är mål och vad som är medel. Målet måste ytterst vara att utrota fattigdomen - jag är gärna med på den formuleringen. Men ett av medlen är naturligtvis tillväxt. Det kan vi kalla för delmål om vi vill, men det är inget mål i sig att få tillväxt. Det måste vara någonting annat, som meningen med livet eller välfärd, som är målet, och vi använder tillväxt som ett medel. Det har alltid varit så i moderat politik, även här hemma, att man gärna vill se tillväxten som ett mål. Jag har väldigt svårt att förstå det.
Fru talman! I går var det ett seminarium i Konserthuset om Globaliseringen och demokratin. Bl.a. var det en professor, Erik Allardt från Finland, som skilde på röstningsdemokrati och medborgardemokrati. Han menade att röstningsdemokrati har ökat men att medborgardemokrati har minskat. Jag tar upp det här därför att det är intressant att Världsbanksrapporten också hävdar att bistånd fungerar bara i rätt miljö. Nu kommer jag till det som Berndt Ekholm attackerar oss för, nämligen demokratimålet som ett övergripande mål. Biståndet är naturligtvis till för att lyfta människor och deras ekonomiska situation. Det är vi alla överens om. Men sedan har vi sex biståndsmål som vi skall uppnå. Det är där vårt resonemang från Folkpartiet kommer in. Vi menar att de andra fem målen - om resurstillväxt, social utjämning, ekonomisk-politisk självständighet, miljömålet och jämställdhetsmålet - inte fungerar om det inte finns demokrati och mänskliga rättigheter. Om det inte finns kastar man ut pengar. Därför är det viktigast. Det är intressant att vi nu får en biståndsutredning. Nu kan vi få diskutera och djupborra i detta och se om det kanske ligger någonting i vad Folkpartiet har sagt under alla år: satsa på demokrati och mänskliga rättigheter i biståndssammanhang, så faller mycket annat på plats. Det är vårt resonemang. Det är det vi har reserverat oss för och fört fram i betänkande efter betänkande, och även i dagens betänkande. Det är mitt svar på Berndt Ekholms avslagsyrkande på vår reservation.
Fru talman! Folkpartiet vill slopa fattigdomsmålet som övergripande mål. Man säger att man vill ha demokratimålet som övergripande mål. Så har man skrivit, och så säger man. Jag tycker att det skulle vara väldigt konstigt att göra på det sättet. Också demokratin är i någon mening underordnad det som har med människors väl och ve att göra, vilken välfärd vi har, hur vi kan leva, hur fattiga vi är, osv. Det grundläggande för oss politiker måste vara att se till att människor får lika möjligheter på det här området. Då vet vi som kommer härifrån att demokratin är en oerhört viktig väg för att kunna nå de målen. Det är klart att man i någon mening kan säga att demokrati har ett värde i sig, även om vi är urfattiga och har ett mycket dåligt liv på alla sätt. Det kan jag i och för sig förstå. Jämfört med en del andra mål, som tillväxt, har det en högre nivå. Men trots allt måste det grundläggande vara att vi skall göra någonting åt orättvisorna och fattigdomen i världen. Då använder vi oss av demokratin som ett medel. Men jag kan gärna hålla med Biörsmark om att om man jämför demokratimålet med en del av de andra, underliggande målen, som i mångt och mycket är medel, har det en lite tyngre ställning. Men att ersätta det övergripande målet med detta är helt feltänkt.
Fru talman! Det råder något missförstånd här. Vi vill naturligtvis inte alls ersätta målet om att vi skall lyfta de fattiga människorna till en högre levnadsnivå. Det har vi aldrig ifrågasatt. Det är ju det som biståndet går ut på. Vi har alltid sagt detta. Men vi har vänt oss mot resonemanget att fattiga människor inte skulle ha råd med demokrati, eller att demokrati skulle vara någon sorts lyx för fattiga människor. Det resonemanget har jag aldrig förstått. Det finns ingen koppling däremellan, men det hävdas ofta. Vad vi säger är - jag upprepar mig nu - att bland de sex biståndsmålen skall demokratimålet vara paraply, övergripande. Om det inte är det faller de andra målen, dvs. jämställdheten, miljön, ekonomisk utveckling och social rättvisa. Vi får mer och mer belägg för det; rapport efter rapport pekar på detta. Världsbankens senaste rapport pekar på det. Demokratiutredningen som sitter pekar på det. I Globaliseringen och demokratin pekar man på det. Det skall därför bli intressant när en utredning nu skall titta på det här. Det är möjligt att vi kommer ur detta i den riktning som vi vill - jag hoppas det. Jag är övertygad om att utan demokrati faller det andra, och man får ingen uthållig utveckling som håller för flera generationer framöver.
Fru talman! Jag har inte uppfattat Folkpartiets förslag på det här sättet tidigare. Det är i så fall en innovation. Folkpartiet vill ha två paraplyer, inte ett paraply. Jag har uppfattat att vårt övergripande mål är fattigdomsmålet, paraplyet, och att vi sedan har sex delmål därunder. Att Folkpartiet inte litar på det första paraplyet utan vill ha ett till har jag inte uppfattat. Vi kan gärna fortsätta den diskussionen. Det kommer att ges möjligheter till det, genom att biståndsministern vill träffa oss för en sådan diskussion. Vi får då diskutera om demokratimålet skall ha en särställning jämfört med de andra sex målen, trots att vi har kvar den övergripande målsättningen att göra någonting åt fattigdomen. Det är kanske inte särskilt meningsfullt att vi strider så mycket om det här, utan det är bättre att vi går till verket.
Fru talman! Jag vill först ta upp enprocentsmålet. Där säger Berndt Ekholm att diskussionen om att komma åt fattigdomssituationen i världen gäller hur mycket av vår kaka som vi är beredda att avsätta eller avstå från. Men tydligen är Socialdemokraterna inte beredda att avsätta eller avstå mer än 0,7 %. De förbehåll som Berndt Ekholm anför i fråga om när man skall komma upp till 1 % - om man över huvud taget skall göra upp någon plan för det, vilket han inte vill - är att man inte är beredd att göra upp en plan för det därför att man vet inte hur den ekonomiska situationen kommer att se ut. Då har man ju helt gått bort från vad enprocentsmålet innebär som princip. Principen är att det skall vara 1 % oavsett hur ekonomin ser ut. Det är klart att det kan vara mycket att svälja, men det är det enprocentsmålet handlar om. Socialdemokraterna är inte beredda att ställa upp på det längre. Det fick vi reda på nyss.
Fru talman! Jag vet inte om jag är den bäste att försöka skola Ingrid Näslund ekonomiskt - det finns nog bättre resurser för det. Men man måste skilja på bruttonationalinkomsten och statens budget. Eftersom vi nu, på grund av en misskött ekonomi - det skall erkännas att vi alla har bidragit till den - har hamnat i en situation med enormt stora budgetunderskott, kan vi inte bara bortse från hur statens budget ser ut i relation till hela den samlade produktionen. Om vi gjorde det skulle det få väldiga effekter på räntorna och på den svenska ekonomin som direkt skulle slå sönder biståndet långsiktigt. Det har varit helt nödvändigt att göra en insats. Det kan alltid diskuteras hur mycket man skall göra på biståndsområdet, men att vi skulle göra någonting har varit alldeles uppenbart. Det innebär naturligtvis i denna akuta situation ett avsteg från den princip som Ingrid Näslund talar om - att biståndet skall vara 1 % av BNI - även om hon använder andra ord. Hon talar om den ekonomiska situationen. Jag tycker att det är lite oegentligt att säga så. Det innebär ett avsteg. Det är just det jag syftar på när jag talar om hur ekonomin fortsätter. De marknadsaktörer osv. som påverkar hela vår ekonomi och därmed indirekt också våra möjligheter att ge bistånd måste veta att vi tar oss ur den ekonomiska situationen och står på fast mark. När vi står på fast mark bör tiden vara mogen för att trappa upp. Det skall naturligtvis ske i en snabbare takt än nu. Det är väl ingen som vill vänta i 30 år. Vi behöver inte utgå från att det tar så lång tid, utan det måste gå snabbare. Då har vi de möjligheterna. Men vi är inte riktigt där än. Det är därför regeringen har föreslagit en försiktigare upptrappning, som ändå innebär ganska mycket pengar.
Fru talman! Jo, jag kan skilja på BNI och budget. Det är därför vi inom Kristdemokraterna, när vi har föreslagit anslag till biståndet, har varit väldigt noga med att balansera det mot andra anslag. Vi håller oss alltså inom budgetens ram, och vi har faktiskt t.o.m. varit stramare än Socialdemokraterna. Det betyder att vi har tagit hänsyn till den ekonomiska situationen. Jag vill ändå hävda att man har svikit en princip när man frångår enprocentsprincipen, som Socialdemokraterna har gjort. Man går in för någonting annat. Man går in för att man i budgeten även måste ta andra hänsyn. Man står helt enkelt inte längre för denna princip. Det kan man inte komma ifrån. Vi har alla ansvar för att balansera budgeten. Vi har bidragit lika mycket som Socialdemokraterna till att sanera i vår budget.
Fru talman! Ingrid Näslunds resonemang innebär att vi har svikit enprocentsprincipen genom att vi nu inte ger 1 % i bistånd. Det är bara att notera att det var precis vad den borgerliga regeringen, som Kristdemokraterna satt i, gjorde. Den svek alltså enprocentsprincipen. Jag tycker inte att man kan använda sådana ord. Man måste skilja på principer och mål och vad man de facto kan åstadkomma i en viss given situation. Vi är alla - med undantag för moderaterna, såvitt jag förstår - överens om enprocentsmålet. Vi sviker inte principen om att vi skall avsätta 1 % av bruttonationalinkomsten. Vi har problem nu. Vi vill tillbaks dit. Vi har olika åsikter om hur vi i budgeten kan fördela möjligheterna och komma tillbaka dit. Det är en jättestor diskussion att ta upp. Vi ser olika på olika budgetposter. Men vi sviker inte principen, Ingrid Näslund.

Då följer frågestund. Jag får be regeringens företrädare att ta plats här framme. Följande statsråd kommer att delta: Justitieminister Laila Freivalds, statsrådet Mona Sahlin, försvarsminister Björn von Sydow, utbildningsminister Thomas Östros, statsrådet Ulrica Messing, socialminister Lars Engqvist och miljöminister Kjell Larsson. Justitieministern besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde inom regeringen. Frågorna till övriga statsråd förutsätts beröra deras ansvarsområden inom regeringen. Frågor och svar skall vara korta och i princip inte överstiga en minut.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsrådet Kunskapslyftet är nu på väg mot halvtid. Inför nästa termin, vårterminen 1999, finns det 50 000 elevansökningar. Lite drygt hälften av dessa elever är beviljade det bidrag de behöver för att kunna fullfölja eller påbörja sina studier. Många måste nu avbryta sina studier på grund av att de inte får de studiebidrag som tidigare utlovats. Kommunerna satsar alltså pengar på utbildningen, men många elever kommer att utebli. Oron är stor i leden. Min fråga till statsrådet är följande: Är regeringen medveten om de här problemen, och har ni i så fall en plan för hur de skall lösas?
Fru talman! Lars Hjertén tar upp en av de stora utbildningsreformer som har genomförts under senare år, nämligen kunskapslyftet. Drygt 100 000 människor får chansen till en vuxenutbildning, människor som tidigare inte har gymnasieexamen och kanske har en lång period av arbetslöshet bakom sig. Den här satsningen fortsätter under kommande år. 10 000. Antalet särskilda utbildningsbidrag ökas också nästa år jämfört med detta år. Det är alltså en reform som fortsätter och förstärks under nästa år. Samtidigt har det här varit en stor succé bland människor. Många har sökt sig till kunskapslyftet för att få denna grundläggande utbildning, och platsantalet är stort men begränsat. Det gäller också det särskilda studiestödet, dvs. att man i princip studerar med a-kassa. Utrymmet är stort men också begränsat, och när fler söker än vad som får plats är det naturligtvis en del som får nej när det gäller studiestödet. Nu finns det också en annan möjlighet än det särskilda utbildningsbidraget, nämligen särskilt vuxenstudiestöd och det s.k. svuxa. Dem kan man också söka. De ger en möjlighet till försörjning under studietiden.
Fru talman! Det är kända faktum som statsrådet nämner. Frågan är dock vad som skall hända med de 23 000 som har sökt för vårterminen. En del av dem, jag vet inte hur många tusen, har redan påbörjat studierna och kan alltså inte fortsätta dem om det här studiebidraget eller svuxa inte betalas ut. Finns det inte någon plan för vad dessa personer skall göra för att kunna fullfölja sina studier, framför allt de som har påbörjat studier och som tyvärr måste avbryta dem om de inte kan få studiemedel för verksamheten?
Fru talman! Jo, Lars Hjertén, planen är klar. Det här är en lång satsning som vi har under en stor följd av år med över 100 000 människor som får möjlighet att ta sin gymnasieexamen. Det är ju så att detta har blivit en sådan stor succé att vi nu har fler som söker än vad det finns särskilt utbildningsbidrag för. Det finns också möjlighet att söka svux och svuxa. Det som är intressant med frågan är naturligtvis att Lars Hjertén representerar ett parti som har varit emot den här satsningen ända från första stund. Man har kallat den att förvara människor, att gömma undan människor och att tricksa med statistik. Jag är väldigt glad om Lars Hjertén med det här visar att Moderata samlingspartiet har ändrat uppfattning när det gäller synen på möjligheterna för vanligt folk att få sin utbildning. Då kanske vi kan få ett brett stöd i riksdagen för fortsatta reformer av den här typen.
Fru talman! Jag diskuterade inte vuxenutbildningen. Det skall vi göra på tisdag i riksdagen, och då kanske statsrådet är här. Jag diskuterade bara vad man skall svara dessa elever. Jag har haft kontakt med flera av dem, eftersom det tillhör mitt civila arbete, och de har bett mig ställa den här frågan: Hur skall de göra när de nu inte får något bidrag så att de kan fullfölja studierna efter nyår?
Fru talman! Satsningen avslutas inte, Lars Hjertén. Men det är en satsning som har vissa belopp avsatta för detta. Som i många fall när det gäller denna typ av verksamhet kan det vara så att alla inte får möjligheten, på grund av att vi helt enkelt inte har haft så stora resurser att alla har kunnat få det. Samtidigt utökas satsningen nästa år - både när det gäller antal platser, dvs. möjligheter att studera, och när det gäller antal utbildningsbidrag, dvs. möjligheter att finansiera sina studier. Då finns inte bara särskilt utbildningsbidrag, utan då finns också svux och svuxa som möjlighet för människor att få en försörjning under sin studietid. Jag är glad om Lars Hjertén och Moderata samlingspartiet fortsätter att driva den här frågan. Det är en kovändning av mycket stor omfattning när det gäller synen på utbildning. Moderaterna är nu alltså intresserade av att satsa på detta. Det välkomnar jag.
Fru talman! Jag vill ställa min fråga till Ulrica Återigen har debatten om kasinon kommit upp. Detta ororar mig ur många aspekter - bl.a. de sociala konsekvenser en ändrad spelkultur för med sig, vår uppgörelse om utgiftstaken, klass och könsperspektivet, samt det jag hade tänkt fråga ministern om, nämligen andelen av spelmarknaden. Svenskarna satsade sammanlagt 27 miljarder kronor på spel 1996, varav de tre spelbolagen omsatte ungefär 20 miljarder kronor och Bingolotto 3 miljarder. Resterande 4 miljarder satsades alltså på övriga små, folkrörelsebaserade spel som föreningslotterier, bingoallianser, ideella föreningar osv. Spelmarknadens andel är också konstant i Sverige. Det innebär att de små, ideella föreningarna kommer att förlora på att staten ökar sina intäkter på spel. Enligt de beräkningar som regeringen har gjort handlar det om att statens intäkter kommer att öka med 300 miljoner kronor. Jag undrar om man i sina överväganden har tagit in de här delarna och hur, i så fall, de små, ideella föreningarna kommer att kompenseras.
Fru talman! Jag måste erkänna att jag inte riktigt är glasklar över vad Charlotta Bjälkebring vill med frågan. Vi delar ansvaret för spelfrågorna inom regeringen. Kasinon, spelbolag m.m. ligger på finansministern. Jag är med i diskussionen om hur vi skall fördela en del av överskottet till folkrörelser och till idrotten. Vi diskuterar också konsekvenserna av spel - dels hur man kan styra en del av vinsterna till ideella föreningar och folkrörelser, dels konsekvenerna för oss som spelar, för dem som är spelberoende och mycket annat. Det är ständigt aktuella frågor. Hur man eventuellt kan kompensera små föreningar vet inte jag, eftersom vi nu tittar på spelmarknaden och spelbolagen i stort. Det som är svårt att beräkna är också den stora svarta marknad som finns runt spel och runt kasinon. Jag tror att vi alla är överens om att många av dagens spelformer är bra och fyller ett viktigt syfte. Charlotta Bjälkebring nämnde Bingolotto, som i dag är en av de stora möjligheterna för idrottsrörelsen att få in pengar. Man kan naturligtvis kritiskt granska en del av de sätt på vilka vi bedriver spel, och också hur vi fördelar det överskott som spelen ger. Detta är dock en fråga som vi får bereda tillsammans inom Regeringskansliet, och huvudansvaret för det ligger på finansministern.
Fru talman! Det här är ett stort problem. Vi har också, våra partier emellan, en överenskommelse om utgiftstaken. Det gläder mig ändå att ministern kan tänka sig att man skall kompensera de små, ideella föreningarna. Man gör också ett övervägande av de sociala konsekvenserna. Men det här ställer också till problem. Om man skall kompensera de små föreningarna kommer det att bli en belastning inom utgiftsramen. Antingen måste vi, de samverkande partierna emellan, diskutera att höja ramen, eller också skall det någonstans ske neddragningar. Jag vill alltså skicka med Ulrica Messing att vi gärna vill vara med i de här samtalen, så att varken några småföreningar eller människor socialt kommer att förlora på förslaget och så att inte heller uppgörelsen kommer att gå i stöpet på grund av detta.
Fru talman! Det vore väl ironiskt om uppgörelsen står på spel i och med spelfrågor. Det får vi naturligtvis med gemensamma krafter försöka motverka. Frågorna bereds. Det är delat ansvar inom Regeringskansliet kring hur vi skall styra upp spelmarknaden, hur vi skall fördela de rättigheter till spel som finns, hur vi skall fördela det överskott som uppkommer, hur vi skall ta ett gemensamt ansvar för de konsekvenser som följer av spel och spelberoende och även hur vi kan försöka styra den svarta marknad som finns. Självklart är det många som vill vara med och diskutera frågorna kring detta. Jag välkomnar Vänsterpartiet i en sådan diskussion.
Fru talman! I dag är det 50 år sedan FN:s deklaration om mänskliga rättigheter tillkom. En färsk rapport i Malmö visar att Malmö kommun ratar invandrarungdomar som söker sommarjobb. Rapporten visar att det räcker med ett utländskt namn för att man på arbetsplatserna hellre skall välja svenska ungdomar.
Fru talman! Jag var i Malmö kommun i går och diskuterade precis denna fråga med två av kommunens kommunalråd. Jag är mycket oroad över den situation som råder i Malmö kommun, men också i resten av landet. De signaler som vi kunde läsa om i tidningen speglar också arbetsmarknaden i stort, dvs. att en del av oss faktiskt utestängs på grund av namn eller på grund av hudfärg, alltså på grund av annan etnicitet. Jag accepterar inte det. När det gäller arbetsmarknaden har vi nu, för att komma till rätta med detta, skärpt lagen mot etnisk diskriminering. Det ligger ett sådant förslag här i riksdagen som ni skall ta ställning till efter jul. Det är ett sätt. Vi har också gett Diskrimineringsombudsmannen större resurser för att man skall kunna arbeta effektivt för alla de människor som misstänker att de har blivit diskriminerade. Det är ett annat sätt. Ett tredje sätt är de råd som vi nu jobbar på tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen. Vi skall lägga fram förslaget för arbetsmarknadens parter, så att fack och arbetsgivare mycket effektivare kan driva frågorna om diskriminering. Det vilar ett stort ansvar på arbetsmarknaden att faktiskt komma ett steg på vägen för att öka integrationen och för att minska segregeringen. Självklart ligger det ansvaret också på kommunerna. Jag är djupt oroad om man i politisk ledning sorterar människor på samma sätt som man ibland gör i det privata näringslivet. Det accepterar jag inte.
Fru talman! Jag tycker att det är väldigt bra att integrationsministern har varit i Malmö. Listan på åtgärder tycker jag rymmer mycket av konsekvens. Men kan statsrådet avslöja lite av vad de kommunala förtroendevalda i Malmö svarade i det här samtalet och tala om vad de till äventyrs har tänkt sig att göra för att råda bot på just den konkreta situationen i Malmö, så att man möjligen kan växla det till något positivt exempel. Kort sagt: Hade de något konstruktivt att berätta som Ulrica Messing kan avslöja här?
Fru talman! Som så många andra gånger visade det sig att integrationsfrågor också är kunskapsfrågor. Det var alldeles klart i går, när vi tog upp den här frågan och diskuterade oss politiker emellan, att man inte medvetet har försökt att diskriminera. Ändå blir det så när man har satt upp vissa regler och linjer för hur man t.ex. skall erbjuda sommarjobb. Det är samma sätt att argumentera som man möter i det privata näringslivet ibland eller på andra områden i samhället. Omedvetet, på grund av okunskap, diskriminerar man ibland människor. Man sitter i dag och funderar över hur man skall kunna ändra på det. Jag utgår från att vi om några dagar kan läsa lite mer positiva texter om Malmö kommun och även om andra arbetsplatser, där man berättar hur man skall hantera de här frågorna. Jag tycker att vi hade en ganska bra diskussion i går. Kanske fler av oss som sitter här i riksdagen i dag också kan hjälpas åt att få våra hemkommuner att påskynda integreringen och se till att också statliga myndigheter, verk och kommuner kan bli förebilder i integrationsarbetet för att också så öka trycket på det privata näringslivet. Jag utgår från att det kommer att bli en förändring.
Fru talman! Jag har en fråga till försvarsministern. Vi har en budgetöverenskommelse mellan tre partier, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Vi är säkert överens om att den överenskommelsen inte enbart handlar om ramarna, utan också om hur pengarna fördelas inom ramarna. Vi kommer snart att fatta beslut här i kammaren om försvarsbudgeten. Vi är säkert också överens om att vi vill att försvarsindustrins omställning till civil produktion skall ske i ordnade former. Nu går överbefälhavaren ut i ett brev till försvarsanställda och talar om att den beslutsprocess som vi har haft kring budgeten inte är seriös. Då skulle jag vilja fråga försvarsministern, för det första: Vem har ansvaret för den uppkomna mycket svåra situationen i försvarsindustrin? För det andra: Är försvarsministerns förtroende för överbefälhavaren, som har undertecknat detta brev, obrutet?
Fru talman! Johan Lönnroth gick lite långt när han talade om att vi har en överenskommelse som gäller innehållet i försvarspolitiken. Svaret är nej. Johan Lönnroth tog vidare upp försvarsindustrins situation. Även det kommer att behandlas på ett sätt som, såvitt jag förstår, Vänsterpartiet har avvisat när det behandlades i försvarsutskottets betänkande. Vi får väl se vad eftermiddagens debatt kan ge vid handen för ökad klarhet om Vänsterpartiets position därvidlag. Överbefälhavaren har tydligen kommunicerat med sina anställda genom ett meddelande. Jag har personligen inte läst det. Och jag betraktar det som en kommunikation inom Försvarsmakten. Jag avser inte att göra några kommentarer om överbefälhavarens dialog med de anställda inom Försvarsmakten. Jag kan tillfoga, fru talman, att regeringen har förtroende för överbefälhavaren. Överbefälhavaren är förordnad till år 2000 och skall fortsätta i sin tjänst så länge förordnandet varar, enligt regeringens mening.
Fru talman! Jag sade att det handlade om ramarna och hur pengarna fördelas inom ramarna. Det gäller alltså samtliga utgiftsområden. Det har vi haft långa och mycket svåra diskussioner med finansministern om. Vi hade ett antal uppfattningar också om omfördelning inom ramarna. Det vi har kommit överens om är helheten. Det handlar alltså också om hur pengarna fördelas inom ramarna. Att vi sedan har olika uppfattningar i vissa frågor som handlar om investeringar på lång sikt är en annan sak. Återigen tror jag inte att det bara är jag som tycker att det är oerhört anmärkningsvärt att landets överbefälhavare och ett antal ledande företrädare för Försvarsmakten går ut och säger att den politiska beslutsprocess som vi har här i riksdagen inte är seriös. Jag har den bestämda uppfattningen att huvudansvaret för den svåra situationen beror på att man har överbeställt material. Det är Försvarsmakten själv som har en mycket stor del av ansvaret. Jag tycker att det är dags för en seriös debatt om förtroendet för överbefälhavaren efter det som har hänt.
Fru talman! Ja, då har vi hört Johan Lönnroths åsikt om det försvarsekonomiska läget. Vi lever ju i ett fritt land, så det är väl fint att man hör olika inlägg om komplicerade samhällsfrågor.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Mona I tider av så hög arbetslöshet som vi har nu tycker jag att det är anmärkningsvärt att sju av tio företag uppger att de har rekryteringsproblem. Så är det inte bara i Gnosjö, som jag kommer från. En del i den här problematiken är att rörligheten på arbetsmarknaden är ganska liten. Den sker endast i en riktning, från landsbygd och glesbygd till storstäderna. Det får stora konsekvenser för tillväxten i vårt land. Det leder till att företag inte alltid lyckas hitta lämpliga personer att anställa, vilket i sin tur leder till att man får säga nej till order. Man får en minskad produktion, minskad service till kunden och på lång sikt en minskad ekonomisk tillväxt i vårt land. Min fråga till näringsministern lyder som följer:
Fru talman! Maria Larsson pekar på ett väldigt stort och viktigt problem, men hon riktar in frågeställningen på det som inte är det stora problemet. Vi har verkligen problem i Sverige i dag. Vi har en hög öppen arbetslöshet samtidigt som svårigheten att rekrytera personal till olika yrken är stor - detta kallas flaskhalsproblem. Detta är någonting som det nya Näringsdepartementet har väldigt högt uppsatt på dagordningen. Vi arbetar nu med frågan hur man skall inrikta arbetsmarknadspolitiken på att förmedla arbetslösa till de platser som uppstår och hur man skall se till att de arbetslösa har den kompetens, den utbildningsnivå och det yrkeskunnande som krävs för de lediga jobben. Det är en stor och viktig inriktning för arbetsmarknadspolitiken som nu kommer att krävas. När det gäller de regionala villkoren ser jag framför allt inom det område som jag ansvarar för inom Näringsdepartementet på hur tillväxtavtalen och hur villkoren för småföretagen kan förändras, så att det blir lättare att starta och driva små företag ute i regionerna samt att tillväxtavtalen skall göra det möjligt att få de resurser ute i länen som gör att tillväxtpolitiken kan anpassas till de egna förutsättningarna. Därmed möjliggör man för fler att stanna kvar och leva på den ort där de bor. Utifrån dessa två utgångspunkter arbetar vi nu på tillväxtdepartementet.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Det skapar förväntningar på att vi kommer att få många bra förslag framöver. Det är riktigt att det handlar om rörlighet och att det också handlar mycket om utbildningspolitiken. Jag vill konkretisera detta med ett exempel från verkligheten som kanske kan skapa öppenhet för ett annat synsätt också på arbetsmarknadspolitiken. Det kan handla om att det råder brist på verktygsmakare. Den arbetsmarknadsutbildning som krävs för att någon skall bli färdig verktygsmakare tar mellan ett halvår och upp till ett år. Det finns människor som är intresserade, som har lämplighet och fallenhet, men de har redan en anställning. Kan man i ett läge, då det är omöjligt att rekrytera personal utifrån, flytta en som redan har ett befintligt jobb till den här typen av utbildning? På den lämnade positionen finns det då möjlighet att sätta in en arbetslös. Det här kräver ett betydligt flexiblare regelverk. Är detta en möjlig utvecklingstendens?
Fru talman! Jag vill peka på att en del av det som Maria Larsson tar upp måste företagen själva skaffa sig en annan framförhållning för och system för hur man utnyttjar kompetensutveckling för de inställda inom företaget. Vid sämre konjunkturer kan man då utbilda människor så att de har den kompetens som krävs när konjunkturen vänder. Så man skall inte enbart sitta och vänta på förslag från staten. Det handlar också om ansvar, hur man planerar och organiserar sin verksamhet. För de små företagen behövs det dock ett system för stöd och hjälp. Maria Larsson sade att hon väntade på förslag. Ja, det gör jag också. Tillväxtavtalen bygger nämligen på att man skall komma igen ute i regionerna och visa vilka resurser och förändringar av regelverken som behövs för att de skall kunna vara med och ta ett större eget ansvar. Dessa förslag skall regionerna komma med till staten, så att staten kan vara behjälplig i den processen. Så ingen är hjälpt av att man sitter och väntar med förslag. Nej, fram med tankarna ute i regionerna, så skall vi hjälpas åt att genomföra de regelförändringar som behövs.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till justitieminister Laila Freivalds. Häromdagen fick jag ett brev från min son. Han skrev: "Jag kan inte gå till Minuten. Jag kan inte gå till mitt fik. Jag kan med lite tur handla mat ibland, om det finns en parkeringsplats nära entrén." Han är rörelsehindrad. Särskilt i dag när det är snö ute är det stora svårigheter när det gäller tillgängligheten. Detta var ett exempel, men det är väldigt många människor i vårt land som har svårt att ta sig fram och få tillgänglighet till affärer, bussar, kulturupplevelser, ja, till allt i vårt samhälle. I dag när vi högtidlighåller 50-årsminnet av FN:s generalförsamlings antagande av de mänskliga rättigheterna är det viktigt att peka på att många människor blir diskriminerade i vårt samhälle. Jag vill höra om ministern är villig att ta ett initiativ till att införa en generell diskrimineringslagstiftning liknande den som finns i USA, i Sydafrika, i England och i många andra länder.
Fru talman! Frågan om tillgänglighet för handikappade är en mycket angelägen och ganska aktuell fråga mot bakgrund av att flera departement just nu är upptagna med att överväga förbättringar av regelverk och stödformer av olika slag för att säkerställa en bättre tillgänglighet. Det handlar om att undanröja fysiska hinder och att anpassa kollektivtrafik till de handikappades behov. Det är helt tydligt att det behövs ett bättre regelverk för att vi skall komma längre. Jag trodde länge att vi låg i framkant på detta område, men jag är inte säker på att vi gör det längre. Däremot är jag inte säker på att sådana regelverk - vare sig de är specifika eller generella - kan vara till hjälp när Sverige varje år överraskas av snöfall. Detta har nog mer att göra med de resurser som kommunerna har för snöröjning. Det har blivit sämre på sina håll, vilket verkligen är att beklaga. Det drabbar naturligtvis handikappade, småbarnsföräldrar och åldringar, eftersom det blir svårare att ta sig fram. Vi överväger alltså hur vi skall skapa ett bättre regelverk för att sätta press på dem som råder över de förhållanden som betyder så mycket för de handikappade.
Fru talman! Självfallet är det inte så. Detta var ett exempel, men det handlar om så många andra sammanhang. Det är naturligtvis ännu svårare för den som har ett funktionshinder på vintern, när man inte heller då tar hänsyn till att de människor som har svårt att gå, sitter i rullstol eller på andra sätt är funktionshindrade skall kunna ta sig fram. Det gläder mig att justitieministern säger att detta är en mycket angelägen fråga. Jag är medveten om att det nu ligger en diskrimineringslagstiftning på riksdagens bord när det gäller arbetsmarknaden, och det är positivt. Det gläder mig oerhört. Dessutom verkar det vara en mycket bra lagstiftning. Men jag hoppas att denna kan utvecklas så att den gäller tillgängligheten till det som finns i hela samhället. Det är detta initiativ som det vore fint att höra att det kommer.
Fru talman! Som jag sade pågår det ett arbete i Regeringskansliet med en översyn av det befintliga regelverket. I detta ligger att man skall överväga vilken typ av regelverk och lagstiftning som behövs i det här sammanhanget. Vi kan säkerligen ta lärdom av andra länder och se om vi på något sätt kan översätta deras regler till svenska förhållanden, men jag är inte övertygad om att vi skall kopiera precis det som man har gjort i andra länder. Men med en anpassning till svenska förhållanden kan vi skapa en situation där vi återigen kan vara stolta över hur vi hanterar de handikappade i vårt samhälle.
Fru talman! Jag har en fråga till miljöminister mellan Tåkern och Omberg. Detta sammanhängande område är förklarat som riksintresse för natur, kultur och friluftsliv. I mars månad inkom Vägverket till regeringen med ett förslag till en nationell väghållningsplan, ett förslag som regeringen inte ville godkänna. Man tillbakavisade förslaget med ett uppdrag till Vägverket att konsekvensbeskriva alternativet att styra bort tung trafik. Om miljöministern haft möjlighet att sätta sig in i denna heta fråga, undrar jag hur det går.
Fru talman! Jag måste erkänna att om detta kan jag ingenting. Jag är inte bekant med ärendet och vet inte ens om det kommit tillbaka till Regeringskansliet som ett regeringsärende för närvarande. Annat än att uttrycka det angelägna i att vid vägsträckningar av olika slag spara olika typer av skyddsvärd natur, tror jag inte att jag kan ge något svar på frågan.
Fru talman! Som upplysning till miljöministern kan jag säga att området som sådant är uppsatt på världslistan över internationellt skyddsvärda våtmarker. Tåkerns västra strandängar hör till en av Europas finaste fågellokaler, vilket inte kan vara obekant. Jag kan också tala om att Riksantikvarieämbetet har avvisat detta förslag och för första gången lagt sig i den här typen av fråga. Har miljöministern någon tanke om att Naturvårdsverket skulle kunna komma med något liknande? Det är nämligen det andra benet som man står på här. Det är ett natur och kulturintressant område.
Fru talman! Jag känner till Tåkern och de värden som finns i den sjön. De argument som har anförts här kommer säkert att spela en stor roll när regeringen avgör denna fråga, om den nu kommer till avgörande i regeringen. Jag skall egentligen inte ha några uppfattningar om vad Naturvårdsverket skall göra. Det vore nog lite farligt för mig att ha.
Fru talman! Jag vill också ställa en fråga till miljöministern. Nationalstadspark finns i Stockholm och numera också i Trollhättan. Till det kommer att Uppsala kommun har erbjudits att i ett område längs Fyrisån tillskapa detta starka skydd som en nationalstadspark innebär. Det är bara Folkpartiet som har svarat positivt på erbjudandet. Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill ha en uppluckring av den lagstiftning som styr nationalstadspark.
Fru talman! Jag är väldigt stolt över den nationalstadspark som vi har i Stockholm. Jag tycker att det är väldigt viktigt att bevara den naturmiljö och också den kulturmiljö som är värd att bevara i städer genom detta instrument. Trollhättan har väl inte någon nationalstadspark ännu, men jag vet att det finns tankar på att åstadkomma en sådan. Vi är positivt intresserade av att se om vi kan förverkliga detta även i Uppsala och Trollhättan och till äventyrs i andra kommuner som kan vara intresserade av det här instrumentet. Däremot vet jag inte hur frågan bereds för närvarande. Jag skall inte heller lägga mig i diskussionerna i de två städerna om det önskvärda i detta.

Fru talman! Om en begäran inkommer från kommunen i fråga, är miljöministern då beredd att pröva en översyn av lagstiftningen. Det är min ena frågan. Den andra frågan, som jag fick ett halvt svar på, är om miljöministern är beredd att t.ex. skicka med uppsalabon och utbildningsministern att som en utbildningsuppgift påverka politikerna i Uppsala kommun, eftersom detta är av riksintresse.
Fru talman! Jag är självfallet beredd att pröva en sådan framställan. Jag är i stort sett beredd att pröva vad som helst egentligen, fast man kan ju inte veta hur resultatet blir. Däremot är jag inte beredd att påverka uppsalaborna och trollhätteborna. Jag tror att de kan fatta sina beslut själva, och jag vet att så är fallet också när det gäller Thomas Östros och andra i regeringen från
Fru talman! Jag har en fråga till socialministern om människors förtroende för sjukvården. Bakgrunden till min fråga är de uppgifter som vi har fått på senare tid om att sjukvårdspersonal olovligen går in och läser journaler. Vi har fallet med Leif Blomberg på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, och vi har fallet med Carl Bildt på Danderyds sjukhus i Det förekommer också att personal bryter mot sekretessen. Jag tänker på det som vi fick veta i förra veckan, att en ung tonårsflicka hade genomgått en abort i Ängelholm och det kom sedan ut på stan att detta hade skett, trots att hon på ungdomsmottagningen hade blivit försäkrad att detta skulle falla inom ramen för sekretess. Det här är allvarligt, och jag tror att bara det som vi har fått veta nu är toppen på ett isberg och att det finns stora mörkertal. Jag skulle därför vilja fråga socialministern vilka åtgärder han är beredd att vidta för att se till att patienternas integritet respekteras.
Fru talman! Jag är i likhet med Chris Heister upprörd över de uppgifter som förekommer om att personal bryter mot sekretessreglerna, att man tillgodogör sig information som man inte är behörig att ta del av. De uppgifter som har förekommit om att man också sprider information till människor som inte är behöriga att ta del av dem är allvarliga. De åtgärder som kan vidtas är naturligtvis rättsliga. Det är inte min sak att pröva frågan rättsligt. Men det finns möjligheter att ställa de ansvariga inför rätta, och det är rimligt att så sker.

Fru talman! Jag vill tacka socialministern för svaret. Jag tycker att detta är en otroligt viktig fråga, för det handlar om människors förtroende för sjukvården. Man kan ju också tänka sig att Socialstyrelsen får ett särskilt uppdrag att i sitt tillsynsansvar se över detta. Därför vill jag ställa en följdfråga till socialministern om han ser också det som en möjlighet att just inskärpa att man följer de regler och den lagstiftning som finns på sjukvårdens område. Det är få områden som är så känsliga som just detta.
Fru talman! Jag hoppas att Socialstyrelsen följer detta. Socialstyrelsen har enligt sitt uppdrag möjlighet att vidta åtgärder. Jag skall gärna informera mig om vad Socialstyrelsen gör. I den mån det skulle behövas skall jag gärna ge Socialstyrelsen i uppdrag att vidta åtgärder.
Fru talman! Jag har en fråga till socialminister Lars Engqvist. Det är lite grann en fortsättning på det som Sonja Fransson tog upp tidigare. Det handlar alltså om tillgänglighet för personer med funktionshinder. Det som jag tänker ta upp handlar om situationen i skolan, såsom den beskrevs i Kommun Aktuellt i förra veckan. Det visar sig att var tredje skola har för smala dörrar för att man skall kunna ta sig in om man sitter i rullstol.
Fru talman! Frågan om tillgänglighet för de funktionshindrade handlar egentligen om just det som vi har talat om tidigare, nämligen mänskliga rättigheter. Det handlar om rätt för alla medborgare att få tillgång till den utbildning, information, vård och omsorg som alla medborgare har rätt till. Förra året tillsattes på Margot Wallströms initiativ en särskild utredning som handlar om bemötande av funktionshindrade. Det handlar inte direkt om den fysiska tillgängligheten utan om bemötandet. Utredningen leds av Bengt Lindqvist, och den kommer att redovisas i början av nästa år. Med denna utredning som utgångspunkt finns det anledning för regeringen att i arbetet för en nationell handlingsplan för handikappolitiken föra in såväl bemötandefrågorna som tillgänglighetsfrågorna - detta för att se till att vi bryter de hinder som finns för funktionshindrade att få samma upplevelser och samma rättigheter som övriga medborgare. Jag tycker att det är viktigt och menar att det skall ligga i den handlingsplan som vi skall redovisa för riksdagen.
Fru talman! Jag vill tacka så mycket för svaret. Jag vill ändå gå vidare lite grann och säga att jag tror att det är viktigt att sätta rejäl press på alla de aktörer som kan påverka utvecklingen här, både inom den offentliga verksamheten och inom det privata näringslivet.

Fru talman! Exakt hur man skall lägga upp ett mer offensivt arbete för att öka tillgängligheten är jag inte beredd att gå in på - eller vi har inte diskuterat så långt. Men jag tycker att det som Hans Karlsson talar om är tilltalande, alltså att man fastställer en tidsplan inom vilken offentliga myndigheter, statliga såväl som kommunala, skall ha en skyldighet att göra alla sina lokaler tillgängliga. Det handlar ju inte bara om rörelsehindrade. Det handlar också om andra funktionshinder. Uppgifter om att det inte finns hörselslingor i offentliga lokaler, att man inte har punktskrift vid toaletter osv. är ganska upprörande. Detta innebär att många medborgare faktiskt inte får möjlighet att fungera som medborgare. Jag är alltså mycket intresserad av att arbeta med detta som utgångspunkt; att fastställa en sådan tidsplan och att därmed från regeringens och riksdagens sida pressa offentliga myndigheter och det offentliga samhället till att vidta åtgärder - lika väl naturligtvis som att också försöka övertyga privata företag och institutioner om att arbeta mot samma mål.
Fru talman! Jag skulle också vilja ställa en fråga till socialminister Lars Engqvist. Den tenderar att komma in på samma område, den handlar om funktionshindrade människor. Men det är kanske inte mer än på sin plats en sådan här dag då vi firar 50 årsjubileet av konventionen om mänskliga rättigheter där alla människors lika värde alldeles specifikt lyfts fram. Samhall har lönsamhetskrav på sin verksamhet. Samtidigt skall man vara det företag som på olika sätt tar vara på människors möjligheter att få träning för arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Funktionshindrade har här också möjligheter till träning och rehabilitering. Men deras möjligheter att slussas vidare är många gånger begränsade. Det som oroar mig, fru talman, är de signaler som kommer från olika kommuner i landet om att funktionshindrade får sluta då de inte passar in eller platsar. Det finns en regel om att minst 40 % av dem som arbetar i Samhalls verksamhet skall tillhöra den s.k. prioriterade gruppen. Den gränsen underskrids i flera fall. Därför skulle jag, fru talman, vilja ställa en fråga till socialministern. Vad vill socialministern göra för att det skall bli möjligt att uppnå denna nivå på minst
Fru talman! Jag blir mycket överraskad av den beskrivning av Samhalls verksamhet som jag nu har fått. Jag vill verkligen ifrågasätta om den är korrekt. Men jag lovar att omedelbart sätta mig in i det här och kontrollera i vilken mån uppgifterna verkligen stämmer. Stämmer de så finns det verkligen anledning att vidta åtgärder. Men jag tror att man skall vara lite försiktig när man påstår att någon blir utkastad från Samhall. Det hoppas jag faktiskt inte stämmer.
Fru talman! Jag kan garantera socialministern att jag har tagit reda på fakta i den här frågeställningen. Senast i går var det ett sammanträde i mitt län som allvarligt behandlade frågan om hur man skulle hantera det här. Följdfrågan blir ju då: Vad har kommunerna för beredskap att ta sig an de här människorna för att skapa en meningsfull aktivitet och sysselsättning om inte Samhall kan ta sig an dem?
Fru talman! Jag betvivlar inte att frågeställaren har skaffat sig kunskap. Däremot kan man beskriva problem på olika sätt. Jag är inte övertygad om att ansvariga på Samhall, eller ens de som faktiskt i dag är engagerade i Samhalls verksamhet, skulle beskriva situationen likadant. Men jag skall som sagt var kontrollera de här uppgifterna. Det intressanta är ju sedan vad vi har för möjligheter att se till att kommunerna tar sitt ansvar. Det finns två saker. Den ena är att kommunerna faktiskt har resurser för att leva upp till de krav som allmänt ställs när det gäller deras sociala omsorg och deras socialpolitik. Den andra är att kommunerna skall fungera som arbetsgivare enligt den nya lagstiftning som gäller. Det är inte möjligt för någon arbetsgivare - privat, kommunal eller statlig - att diskriminera beroende på handikapp.
Fru talman! Jag vill rikta mig till försvarsministern. Min fråga anknyter lite grann till Lönnroths fråga, men från en helt annan vinkel. Jag har här en artikel där Björn von Sydow skriver. Den är publicerad i dag på Brännpunkt, Svenska Dagbladet. Försvarsministern tar i artikeln starkt avstånd från samarbete med Vänstern och Miljöpartiet i försvarsfrågorna. Min fråga är då: Varför kom denna insikt inte till uttryck i förslaget om anslag till försvaret redan i den tidigare behandlingen? Där fanns det faktiskt utrymme för en bred majoritet för att ge försvaret rådrum för anpassning till en lägre ram. Men Socialdemokraterna valde ändå att gå med
Fru talman! Jag går gärna in i en diskussion om den saken. Kammaren kommer ungefär vid 16.30 tiden att ha sin stora debatt om försvarsutskottets betänkande. Jag gör gärna kommentarer kring dessa frågeställningar då. Men det kanske finns anledning just nu, när det är många andra frågor som är aktuella samma dag, att skjuta på det tills dess.
Fru talman! Jag tackar försvarsministern för detta och välkomnar en debatt senare. Men jag tolkar ändå artikeln på det sättet att ett samarbete med de här två partierna inte kommer att ske i fortsättningen. Det kanske kan lugna alla dem som jobbar inom försvarsindustrin vid de orter i Sverige som nu är hotade.
Fru talman! Min fråga riktar sig till justitieminister Laila Freivalds. Den gäller Rikskvinnocentrum i Uppsala, som ju tar hand om kvinnor som har utsatts för våld. Jag hade tidigare en debatt med utbildningsministern i denna fråga i närvaro av socialministern. Det är väldigt bra att alla tre nu är här på en gång, för det här gäller alla tre. Detta rikskvinnocentrum ger ju, utöver sina landstingsuppgifter, utbildning till personer som arbetar inom åklagarväsende, domstolsväsende och polis. Det har också en del forskningsprojekt på gång. För att det här skall fortsätta fordras en långsiktig finansiering som landstinget inte kan ta på sig. Min fråga till justitieministern är: Vilka lösningar ser hon på detta med att få att en långsiktig finansiering till stånd?
Fru talman! Rikskvinnocentrum är oerhört väsentligt, inte minst för rättsväsendet och för att utveckla även rättsväsendets metoder när det gäller att hjälpa kvinnor som är utsatta för exempelvis misshandel, våld av annat slag och våldtäkter. Dessutom är Rikskvinnocentrum väldigt väsentligt för hälsooch sjukvården och för att utveckla dess metoder när det gäller att möta och behandla kvinnor som kommer till sjukvården. Det är ofta den första instansen. Därför är det viktigt att säkerställa finansieringen. Det här är en fråga som, när det gäller grundfinansieringen, Socialdepartementet ansvarar för. Sedan gäller det de särskilda insatser som vi förväntade oss av Rikskvinnocentrum med anledning av den proposition om kvinnovåld som vi antog. I den propositionen anslogs det särskilda medel till Rikskvinnocentrum. I övrigt är detta en fråga som hanteras inom ramen för den vanliga socialbudgeten.
Fru talman! Det är ju väldigt viktigt, fru talman, att den här finansieringen blir långsiktig. Det gäller att få medel till forskningsprojekt. Jag tänker t.ex. på det här med rättsintygens betydelse för utfallen i domstol och på vad som händer med kvinnorna under den här rättsprocessen. Det är ju ingenting som man får klart inom ett år. Och skall man få forskningsmedel måste man söka dem utifrån en plattform där det finns en garanti för att de som arbetar där också kommer att finnas kvar under en längre tid. Min förhoppning är ju nu att ni tre ministrar som sitter här, var och en med ett ansvar för detta område, kan komma samman för att lösa denna finansieringsfråga som landstinget i Uppsala inte kan ta på sig. Det klarar landstingsdelen, vården, men resten handlar om
Fru talman! Jag delar helt Barbro Westerholms uppfattning att vi har ett ganska spritt ansvar. Det är många intressenter i denna fråga, och det får inte leda till att frågan faller mellan stolarna. Det var också därför som frågan togs upp i kvinnopropositionen och blev behandlad där. Jag kan göra mig till talesman för de statsråd som finns här och som alla har intresse i denna fråga och säga att vi givetvis kommer att samordna våra synpunkter och säkerställa att denna fråga blir omhändertagen.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Mona Sahlin. Jag vill fråga om tillväxt och nya jobb. Språnget in i det nya samhället gör ju att gamla jobb försvinner och nya kommer till. Vi talar om IT branschen och om kommunikationer. En annan spännande framtidsbransch och som också har en av de största tillväxtpotentialerna är faktiskt turismen. Den ger nya jobb för både män och kvinnor i hela landet, på hotell, på restauranger, på campinganläggningar, i affärer, inom kultur och i transportbranschen. Sverige har enorma möjligheter att växa ytterligare som turistland, i städerna men också i fjällen och i västra Götaland, varifrån jag kommer, med Göta kanal och Tivedsskogarna osv., och vi kan utveckla ekoturismen. Upplevelseområden och paketlösningar behöver tillkomma för att vi skall kunna ordna så att turismen blir denna stora framtidsbransch som vi faktiskt märker att den kan bli. Min fråga är alltså: Hur skall vi göra det möjligt att lansera Sverige ytterligare som ett ypperligt turistland?
Fru talman! Jag vill helt och hållet instämma i den beskrivning som Monica Green gör av turistbranschens möjligheter. Turismen är ju en av de snabbast växande branscherna i världen. Därmed är den också en av de framtidsområden som det nya Näringsdepartementet tittar mycket extra på när det gäller var de nya jobben kommer att kunna växa fram. Den här branschen är viktig både allmänt och ur tillväxtsynpunkt men också förstås med tanke på den regionala tillväxten. Potentialen är alltså stor. Regeringen har också gjort väldigt stora insatser under de senaste åren med att forma t.ex. Sveriges Rese och Turistråd och Turistdelegationen. Och nu i veckan har jag inlett ett samtal med Turistrådet för att se vad vi ytterligare kan göra. Vilken roll kan staten ta på sig, och hur kan vi förmå också näringen att ta på sig den ekonomiska del som man har lovat att göra för att vara med och marknadsföra Sverige? Jag kommer att återkomma under våren till förslag när det handlar om turismen och framtiden.
Fru talman! Jag har en fråga till försvarsministern. Jag fann tidigare fråga intressant, och det sista svaret sade mig väldigt mycket. Enligt en PM från Regeringskansliet går det i dag inte att se om den nya anslagsförordningen har orsakat några negativa konsekvenser på Försvarsmaktens ekonomi. Men i det brev som Överbefälhavaren har skickat ut till samtliga anställda i sin organisation hävdar han en rakt motsatt uppfattning, nämligen att man har reducerat hans anslag med över 9 miljarder kronor. Det är ganska anmärkningsvärt att Överbefälhavaren går ut och hävdar rakt motsatt uppfattning mot den som regeringen företräder. Min fråga till försvarsministern, som inte har läst det brev som jag råkar ha en kopia av här i min hand, är: Hur kommer försvarsministern att agera för att de försvarsanställda skall få korrekt information, till skillnad från den desinformation som Överbefälhavaren har gått ut med?
Fru talman! Jag tyckte inte att jag såg Lars Ångström i kammaren när Johan Lönnroth tidigare ställde samma fråga till mig. Kanske missuppfattade Lars Ångström mitt svar, att jag tycker att det är bra att det förs en diskussion om komplicerade samhällsfrågor.

Fru talman! Det är just så i en demokrati, att man sätter värde på att meningar bryts. Nu handlar det om en kommunikation inom Försvarsmakten, och jag kommenterar inte en dialog mellan Försvarsmaktens anställda.
Fru talman! Jag har en fråga till utbildningsministern. Jämställdhet har varit ett hedersmärke i svensk utbildningspolitik. Själv har jag dragit nytta av det genom t.ex. möjligheten att få studiemedel med barntillägg. Det var en förutsättning för mig att kunna gå vidare. Mina egna döttrar har inte den möjligheten. Den är borttagen.

Fru talman! Låt mig försäkra att jag tycker att det är oerhört viktigt att människor oavsett familjesituation har en reell möjlighet att utbilda sig om de känner att de har den lusten och den möjligheten att gå vidare. Det är klart att det har legat bakom många av de satsningar som vi har gjort under senare år på utbildningspolitiken - satsningen på vuxenutbildning med en bra försörjning i botten via det särskilda utbildningsbidraget som vi har talat om tidigare och utbyggnaden av högskolan över hela landet, så att det också är praktiskt möjligt att i närheten av den ort där man lever kunna genomföra en högre utbildning. Det är många saker som är viktiga för att få detta att fungera i praktiken. För ganska länge sedan togs det särskilda barntillägget bort ur studiestödssystemet. Det är inte aktuellt att återinföra den typen av stöd till barnfamiljer via just studiemedelssystemet. Barnfamiljsstödet är mycket bredare än så. Det handlar om barnbidragen, det handlar om att se till att vi har en förskola med rimliga avgifter, och det handlar om många andra åtgärder i samhället. Jag vill helst se att vi använder dessa instrument.
Fru talman! Jag tackar för det svaret. Jag tycker ändå att våra idéer omkring utbildningspolitiken i dag är väldigt förmånliga och bra på många sätt. Men om människor på grund av sin livssituation inte i realiteten kan studera blir det ändå fel. Därför vill jag fråga: Kommer ni att se över hur unga människor uppfattar sina möjligheter att studera utifrån sin reella livssituation?
Fru talman! Jag uppskattar Yvonne Anderssons engagemang i frågan. Det är klart att det är en fråga som vi kommer att arbeta med under kommande år också. Hur ser vi till att bedriva en utbildningspolitik som gör det reellt möjligt för människor med vitt skilda livssituationer att faktiskt genomgå den utbildning som krävs för att klara sig på den nya arbetsmarknad som växer fram, vilket vi också har diskuterat här i dag? Jag tror inte att det särskilda barntillägget i studiestödet är en avgörande fråga i detta sammanhang. Det handlar om ett bredare perspektiv. Vi måste se till att det finns ett jämställdhetsperspektiv i utbildningspolitiken, att vi lockar båda könen att gå in på varandras områden när det gäller utbildningar och att vi ser till att vi har ett stöd till barnfamiljerna generellt sett i socialpolitiken som gör att detta är praktiskt möjligt.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till socialminister Lars Engqvist. I en kommun har det gjorts så kraftiga nedskärningar även inom polisen att det har medfört problem att ta hand om personer med sociala problem under sena kvällar och nattetid. Under förra veckan lämnade två poliser i stället över två omhändertagna män till ett hotell. Den ene mannen var alkoholpåverkad, och den andre mannen var kriminell, och båda hade blivit hemlösa. Efter en förfrågan till kommunen klargjorde kommunen för polisen att den inte har möjligheter att ta hand om hemlösa under sena kvällar. Kommunen har alltså inte resurser att ta hand om oplanerade händelser. Till saken hör även att dessa personer uppträder mycket störande och att personalen på hotellen har protesterat mot detta. Detta kan väl ändå inte vara förenligt med den socialtjänstlag som vi har?

Fru talman! Då vill jag ställa en följdfråga. Jag vill att man ser över det här och klargör ansvarstagandet. Vem är det som har det yttersta ansvaret, eftersom kommunen ändå inte har för avsikt att göra något?
Fru talman! Det är kommunen som har ansvaret. Enligt socialtjänstlagen är det kommunen som skall ansvara för detta. Man kan möjligtvis hänvisa till bristande resurser i enskilda fall, och man kan misslyckas. Men ansvaret ligger hos kommunen. Det är viktigt att vi gemensamt hävdar detta. Det är kommunen som skall se till att sådana här situationer inte uppstår, och det är kommunen som skall se till att det fungerar så att människor inte råkar ut för den här typen av missöden.
Tiden för frågestunden är nu förbrukad. Jag vill tacka regeringens statsråd för deras medverkan här i dag.

Fru talman! När det gäller den sista frågan kan jag svara att det redan är så. Det finns särskilda anslag till miljö, demokrati, mänskliga rättigheter och en massa andra områden. De är införda sedan flera år tillbaka, både i form av regionala anslag och i form av särskilda anslag. Det är redan fullt möjligt att komplettera landramarna med den typen av insatser utan att man skall behöva dra nerdanslag på landramarna. När det gäller ökningen av biståndet avsatte vi redan i förra budgeten 0,7 % av bruttonationalinkomsten till biståndet. Det gäller biståndsramen, vill jag tillägga. Det räknas ju av en del åt olika håll sedan. Vi sade att vi bibehåller den ramen 1999, och vi ökar, om jag minns rätt, till 0,72 % år 2000 och till Det var en klart uttalad inriktning. Så skall det vara i budgeten. Vi har aldrig sagt att det är kronor och ören som är ramen för biståndet. Vi har varit överens om att det är procenttalet som skall gälla. Då kommer det att fluktuera i kronor och ören beroende på hur bra det går för Sverige. Går det riktigt bra ökar bruttonationalprodukten och vi får mer pengar till biståndet. Går det sämre blir det något mindre. Andelen - den moraliska kakan - blir lika stor beroende på vad vi sätter den till. Det som Marianne Andersson säger är något som jag inte känner igen. Jag har inte hört talas om att vi har bestämt på det sättet. Jag känner alltså inte igen mig i den beskrivningen över vad vi kommit överens om.

Fru talman! Den sista frågan lämnar jag med varm hand till Carina Hägg. Eftersom jag redan har sagt att vi gjort den arbetsfördelningen, så får hon svara på den när hon kommer till talarstolen. Så till frågan om landramarna. Det finns pengar till miljösatsningar och vattensatsningar i landramarna. Det är fråga om synsätt huruvida regionala ramar eller särskilda program är en bättre metod än landramar. Vi har från vår sida valt en kombination och avstämt beloppen i denna kombination på det sätt som vi föreslår i budgeten. Det tycker vi är en rimlig avvägning. Det är inte så att det inte finns pengar inom landramarna till att göra de här miljösatsningarna, men jag kan ju inte förneka att ett problemorienterat synsätt också har sin plats, och när man jobbar med landramarna måste man naturligtvis också ha med sig det därför att exempelvis miljöfrågor går över gränserna. Då går vi över till frågan om ökning i budgeten. Ja, detta sammanhänger ju med det synsätt som vi har: Nu anslår vi en andel av bruttonationalinkomsten till bistånd, och nu har det i förhandlingar - om jag uppfattat det rätt - mellan regeringspartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet resulterat i en förändring från 0,70 till 0,705. Detta tycker vissa är lite, och Marianne Andersson angrep det ganska kraftigt i sitt huvudanförande och sade att Centern är beredda att lägga på 100 miljoner kronor själva. Det var ju det som, vad jag förstår, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lade på budgeten. Marianne Andersson klagade också på att det tar 30 år att återgå osv. Men Centerpartiet jobbar ju på precis samma sätt som vi, så det är ju verkligen att kasta sten i glashus att uttala sig på det sätt som Marianne Andersson gör.
Fru talman! Berndt Ekholm tog i sitt anförande upp vikten av miljön och lite om att vår reservation egentligen var alldeles onödig därför att man vidtog alla de miljöåtgärder som krävdes i dag. Bl.a. gjordes det noggranna miljökonsekvensbeskrivningar vid alla projekt. Då skulle jag vilja fråga om ett alldeles konkret projekt, nämligen Bío-Bío-projektet i Chile, som är ett dammbygge i Bío-Bío-floden. Vi vet att dammbygget innebär att man förstör en av världens värdefullaste flodbiotoper för all framtid och att man dessutom förorsakar ursprungsbefolkningen som bor i och har levt i det här området i alla tider en omöjlighet att leva kvar där och en omöjlighet att idka sin kultur och sitt sätt att leva. Jag skulle bara vilja veta hur en miljökonsekvensanalys i det här fallet kunde ge till resultat att man ändå gick in för att satsa på det här bygget.
Fru talman! Det är alltså så här att man numera genomför miljökonsekvensbeskrivningar om det är uppenbart att miljön spelar någon roll i ett projekt, och det är precis samma tillvägagångssätt som vi har i övrigt när det gäller miljökonsekvensbeskrivningar här hemma i Sverige. Det här Bío-Bío-projektet är jag inte så insatt i. Jag vet vad det gäller - jag har snubblat över det eller kommit i kontakt med det. Om jag minns rätt har det tillkommit innan miljömålet kom till i biståndet. Det är möjligt att man inte har gjort någon miljökonsekvensbeskrivning av det projektet på det sätt som vi nu vill se. Det känner jag inte till. Skulle man ha gjort det på det sätt som är tänkt i det här projektet och kommit fram till att projektet tål det här har jag ingen kommentar till det av det enkla skälet att jag känner till projektet för lite.
Fru talman! Projektet är ju lite aktuellt eftersom aktionsgruppen i ursprungsbefolkningen fick det alternativa nobelpriset i går, och därför har det ju varit en viss uppmärksamhet kring själva projektet just nu här hemma. Men det är naturligtvis så att det här har pågått ett tag. Såvitt jag minns har det tillkommit efter 1988, när beslutet fattades om miljökonsekvensbeskrivningar. Just ett dammbygge är ju väldigt konkret när det gäller miljöpåverkan. Vi vet ju alla att det påverkar miljön, så om något projekt borde miljökonsekvensbeskrivas är det just ett dammbygge. Det är ju tragiskt om det inte har fått någon effekt om man nu har gjort en miljökonsekvensanalys. Man måste ju dra ut konsekvenserna av en miljöanalys och sedan bestämma sig för om det verkligen är så här man skall göra. Som jag ser det är det här ett vansinnesprojekt ur flera synvinklar, både när det gäller ursprungsbefolkningens möjligheter att få leva i området och ur miljösynpunkt. En annan fråga som jag också tänkte ta upp handlar om miljön och Murmansk. I betänkandet har vi tagit upp en del kring satsningarna på kärnkraften i öst och åtgärder för miljön där. Men Murmanskområdet och den förskräckliga situation som råder där, med avfall i containrar som håller på att rosta sönder och där det alltså finns akuta behov av åtgärder, tycker jag att det i utskottets betänkande är ganska lite skrivet om. Det borde vara så att vi från svenskt håll gick in och var väldigt aktiva eftersom vi vet att det här kommer att drabba vår miljö. Jag skulle vilja veta vad regeringen ämnar göra.
Fru talman! Ja, jag får säga som jag sade alldeles nyss; jag får vända mig till min ärade kollega Urban Ahlin, som jag hoppas sitter och tittar på mig i TV burken, och vädja till honom att han tar chansen att svara på den fråga som kom fram nu. Han har nämligen lovat att ta hand om Östeuropastödet, så jag skall inte ta ordet från honom. Men jag vill gå tillbaka till frågan om Bío-Bío. Nu nämnde Marianne Samuelsson 1988. Ja, det kan nog stämma att vi införde miljökonsekvensbeskrivningar i Sverige då, men det gjorde vi inte när det gällde biståndet, och det vågar jag vara tvärsäker på, därför att det kommer från Riokonferensen som hölls 1992, och sedan följde vi upp den och introducerade miljömålet i biståndet. Jag är lite osäker, men jag tror att det kom in såpass sent som 1996, möjligen något år tidigare. Det kan alltså vara så att det här projektet har börjat rulla tidigare i sin planeringsfas och därmed inte har gått igenom den här processen med en miljökonsekvensbeskrivning, på samma sätt som vi har vissa problem i Sverige för en del projekt - kanske inte nu längre, men det var så tidigare. Det kan vara förklaringen till eventuella brister i det här projektet. Men i övrigt vill jag inte kommentera ett projekt som jag inte är tillräckligt insatt i. Det vore fel att göra det tycker jag.
Fru talman! Tillåt mig att göra en liten reflexion innan jag går in på mitt egentliga anförande. Den 10 december förra året, på 49-årsdagen av den allmänna förklaringen av de mänskliga rättigheterna, valde vi här i kammaren att ha en annan struktur på den här debatten. Man hade en s.k. MR-runda. På 50-årsdagen, alltså ett år senare, har man valt en annan uppläggning, vilket jag beklagar. Jag tycker också att debatten hitintills, både till struktur och innehåll och inte minst med tanke på tidsaspekten, också visar att vi kanske skall tänka på detta till nästa år när vi skall ha en liknande debatt. Nu förhåller det sig som det gör, och jag tänker ändå inte avstå från att hålla ett anförande om de mänskliga rättigheterna. När FN:s generalförsamling 1948 ställde sig bakom den allmänna förklaringen av de mänskliga rättigheterna skedde det efter ett mycket idogt arbete av ett antal mycket dugliga personer som kom från olika delar av världen. Arbetet i kommissionen leddes av Eleanor Roosevelt. Hon hade en vision. Hon ville se ett magna charta för alla människor i världen. Och det var nog inte så märkligt med det synsättet. Vi måste ha i åtanke i vilken tidsanda detta skedde. Vi hade lämnat en av världshistoriens mest skändliga tider bakom oss. Begreppet "mänskliga rättigheter" finns före 1948. I FN:s stadgar nämns mänskliga rättigheter inte mindre än sju gånger.

Den franska deklarationen går i sin tur tillbaka på de amerikanska frihetsförklaringarna. Det var kanske inte så märkligt, fru talman, med Eleanor Roosevelts vision om ett magna charta för alla människor människor i världen. Efter 1948 dröjde det nästan 20 år innan förklaringen kunde utvecklas till konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter samt konventionen om sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter. Därefter dröjde det sju år innan Sveriges riksdag fattade beslut om inkorporering av konventionen genom lag vilken trädde i kraft den 1 januari 1995. Det var ett trendbrott. För första gången blev en människorättskonvention införd i sin helhet i den svenska rättsordningen. Fru talman! I dag är det också ett trendbrott. Utskottet har biträtt vårt yrkande att en utförlig rapport om samarbetsländers respekt för mänskliga rättigheter och demokrati skall utarbetas. Det är mycket glädjande. Vi har i flera år begärt det. Nu har utskottet ställt sig bakom detta i form av ett tillkännagivande för regeringen. Jag tycker att det var hög tid. Visserligen har utskottet tidigare uttalat sig positivt till detta förslag. Senast i utrikesutskottets betänkande 1996/97:UU12 förutsattes det att en samlad bild av läget beträffande respekten för mänskliga rättigheter och demokrati i samarbetsländerna skulle komma att ges, lämpligen, som det då uttrycktes, som en bilaga till budgetförslaget. Regeringen har tyvärr visat ett påtagligt ointresse att ge riksdagen en utförlig redovisning av läget för MR i Sveriges samarbetsländer. Den redovisning som hitintills skett i riksdagen har inte hållit måttet. Snarare har den försämrats i jämförelse med redovisningen för ett par år sedan. Fru talman! I de länder som mottar ett betydande svenskt bistånd har Sverige ett särskilt ansvar för att respekten för mänskliga rättigheter stärks och för att regler och principer efterlevs. Detta är vår uppfattning, och den har vi också tidigare påtalat. Sveriges agerande har varit för svagt. Jag vill inte påstå att det har varit en regel att bistånd har betalats ut utan några direkta krav på att utvecklingen skall gå i rätt riktning mot demokrati och ökad respekt för mänskliga rättigheter. Men det har hänt, och det händer dessvärre fortfarande. Vi måste därför nu på ett mycket aktivare och tydligare sätt ställa krav och driva på. Bara den vetskapen att den svenska riksdagen årligen inför beslut om biståndssatsningar följer och värderar utvecklingen av mänskliga rättigheter och demokrati skulle vara en viktig signal till samarbetsländerna. När Världsbankens forskningschef David Dollar besökte utskottet och redovisade sina synpunkter från ett forskningsprojekt om bistånd framkom det med all önskvärd tydlighet att bistånd som riktar sig till länder som kränker mänskliga rättigheter snarare stjälper än hjälper medborgare. Den nu begärda rapporten kommer att utgöra ett viktigt underlag för en utförlig debatt inför beslut om framtida svenska biståndsinsatser. Det är också vår uppfattning att Sverige inte skall betala ut bistånd till statsmakter som grovt och systematiskt kränker mänskliga rättigheter och som utövar förtryck mot sina medborgare. Allvarlig korruption skall också utesluta bistånd. Att från svensk sida ge bistånd till statsmakten i sådana länder även när det gäller demokrati och MR-bistånd bör endast tillåtas ske i mycket speciella undantagsfall när alla andra möjligheter uttömts. Fria och frivilliga organisationer gör och kan göra goda insatser. Sådant bistånd har genom personligt, engagemang, egna arbetsinsatser och lokal erfarenhet ett betydligt större värde än den nominella ekonomiska volymen. Via dessa organisationer når svenska insatser direkt ut till den behövande befolkningen utan omvägar via statsapparaten. Fru talman! Att utveckla internationella normer är komplicerade och tidskrävande processer. Inte förrän Sverige ratificerade konventionen 1990. Barnkonventionen är en internationell förpliktelse som Sverige har åtagit sig gentemot andra stater som också har anslutit sig till konventionen. Barns och ungdomars situation runtom i världen är i många fall mycket svår. De sociala skyddsnäten har trasats sönder på grund av konflikter. Social lagstiftning till skydd och hjälp saknas. Senast i denna vecka har vi återigen fått rapporter om hur barns och ungdomars villkor ser ut. Barn dör, barn svälter, andelen gatubarn ökar, antalet barn som inte får sin utbildning tillgodosedd ökar, våld och övergrepp på barn ökar och antalet barn på institutioner ökar. Listan kan göras lång. Det mesta har sin grund i djup fattigdom men också i länders förhållningssätt till barns mänskliga rättigheter. Kränkning av barns rättigheter sker även i de länder som ratificerat konventionen. Detta är en mycket farligt utveckling. För att säkra den demokratiska utvecklingen, för att säkra mänskliga rättigheter respekteras av nästa generation runtom i världen är det av stor vikt att vi från svensk sida på olika sätt bistår dessa barn och ungdomar. För det behövs ett batteri av åtgärder. Därtill kommer att vi behöver utarbeta metoder för att arbetet för ekonomiska och sociala rättigheter blir effektivt. Fru talman! FN:s barnkonvention innehåller en särskild sorts rättigheter som kan sägas vara en utveckling de traditionella mänskliga rättigheterna. Konventionens olika rättigheter är lika viktiga, och den skall också ses som en helhet. Rättigheterna är emellertid lite olika till sin natur. De medborgerliga och politiska rättigheterna är absoluta till sin karaktär och måste respekteras av alla stater oavsett utvecklingsnivå. De ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna är mer av målsättningskaraktär. Hur de förverkligas är beroende av ett lands resurser. Fru talman! Låt oss tänka på det när vi i nästa budgetprocess med hjälp av en utförlig och genomarbetat rapport från regeringen om samarbetsländernas respekt för mänskliga rättigheter och demokratisering skall inrikta vårt bistånd. Jag har inga ytterligare yrkanden vad avser våra reservationer, men jag står självfallet bakom samtliga våra reservationer.
Fru talman! Det var ett värdefullt anförande som Liselotte Wågö höll. Det bra att vi fokuserar MR frågorna. Jag kan hålla med Liselotte Wågö i hennes reflexion att det inte hade varit så dumt om vi ordnat en MR-debatt en dag som denna. Men dessa frågor har varit så centrala och så ofta varit uppe i utrikesutskottet att vi inte kunde hålla oss. Om jag minns rätt höll vi den debatten förra året. Det råkade då bli 49 år efter i stället för 50 år efter det att rättigheterna deklarerades. Det kanske inte hade skadat om vi haft en liten omgång om det i dag också. Man kan vara vis i efterhand, men nu är det som det är med det. Det innebär inte på något sätt att vi inte tycker att dessa frågor är viktiga. Det tycker vi alla i utskottet. Jag är helt övertygad om det. Men jag gillar inte fullt ut all den kritik som regeringen får utstå för MR skrivelsen mot bakgrund av att det som den borgerliga regeringen presterade inte var så väldigt mycket det heller. Det är möjligt att den kritik som nu kommer från Moderaterna också riktar sig mot den egna regeringen, fastän man inte säger det i klartext. Det man presterade var inte någon särskild MR-redovisning. Det var ett inslag i en biståndsredovisning som innehöll MR-avsnitt. Om vi jämför det med hur det har varit därefter är skillnaden inte stor. Det fanns lite mer rubriker i den borgerliga redovisningen än vad det har funnits i den socialdemokratiska redovisningen. Det är i stort sett skillnaden. Till det kan vi lägga att socialdemokraterna faktiskt har levererat en skrivelse om demokrati och mänskliga rättigheter. Jag tycker nog att vi har ansträngt oss lika mycket som den borgerliga regeringen har gjort. Till det kan vi också lägga det jag tidigare sade om den gula bok som vi i utrikesutskottet har tillgång till. Det är mycket möjligt att MR-bistånd till diktaturer skulle kunna stjälpa mer än hjälpa. Men vi har också exempel där vi inte har många alternativ. Det gäller t.ex. Kina. Jag är av den bestämda uppfattningen att det Raoul Wallenberg-institutet har gjort där har varit positivt för att stötta MR-frågorna.
Fru talman! Det finns ingenting som är så bra att det inte kan bli bättre. Jag tror att det är viktigt att det är ett enigt utskott som står bakom det här tillkännagivandet om att vi vill ha en utförlig rapport så att vi blir säkrare när vi skall rikta vårt bistånd. Jag tror att det är oerhört viktigt. Jag tror att den debatten kanske är viktigare än den debatt som varit hittills om storleken på biståndet och vem som skall överträffa vem. Jag är ju ny i utskottet, som Berndt Ekholm vet, och har kanske inte hela historieskrivningen klar för mig. Jag skall inte stå här och förhäva mig och påstå att den rapport som lämnades under den borgerliga tiden skulle vara den allra bästa. Jag tror att det vore bra om vi kunde enas om att det är viktigt att vi får tillgång till det här dokumentet.

Fru talman! Visst är vi eniga. Det är ett enigt utskott som just denna dag, 50 år efter tillkomsten av de här deklarationerna, ger ett tillkännagivande till regeringen att vi vill se en ännu tydligare redovisning. Den redovisningen kommer naturligtvis att basera sig på, om jag minns rätt, tre olika motionskrav som vi hänvisar till i vår hemställanspunkt. Det som står i motionerna om detta blir basen för vad regeringen skall åstadkomma. Vi får hoppas att vi blir nöjda när vi får se den redovisningen sedan.

Fru talman! Många ledamöter har i dag pratat om att det är 50 år sedan FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna antogs. Detta jubileum har uppmärksammats över hela världen, och inte minst här i kammaren av talmannen Birgitta Dahl. Sedan FN:s generalförsamling 1948 antog förklaringen har denna varit hörnstenen i arbetet för de mänskliga rättigheterna och lett till utarbetandet av många internationella och regionala konventioner och fördrag som har ratificerats av en stor del av FN:s medlemsländer, som många också har påpekat här. Trots detta är brotten mot de mänskliga rättigheterna vitt utbredda. Många länders regeringar uppvisar dubbla ansikten i sin attityd till mänskliga rättigheter. Jag vill instämma i Lars Ohlys anförande, där han tog upp de länder som dagligen begår brott mot de mänskliga rättigheterna. Jag vill också nämna ett land. I går satt vi och följde situationen för författaren Mohammad Moukthari. Det var jag, Lars Ohly och Eva Zetterberg. I går eftermiddag visste vi att han satt inspärrad. Några timmar senare fick vi beskedet att han hade blivit torterad och avrättad. Detta är skrämmande. Nu har över 500 författare gått under jorden i Iran. Fru talman! De globala skillnaderna i människors levnadsvillkor ökar. Fattigdomen i världen har totalt sett minskat, men den ökar drastiskt i vissa delar av världen, t.ex. i många länder söder om Sahara. Skillnaderna i konsumtionen är enorma. Enligt UNDP står den rikaste femtedelen av världens befolkning för 86 % av världens konsumtion. Den rikaste femtedelen av världens befolkning konsumerar 45 % av allt kött och all fisk medan den fattigaste femtedelen endast förbrukar 5 %. Den rikaste femtedelen av världens befolkningen förbrukar 58 % av all energi medan den fattigaste femtedelen förbrukar mindre än 4 %. Den rikaste femtedelen av världens befolkningen äger 87 % av världens fordonspark medan den fattigaste femtedelen äger mindre än 1 %. Kampen mot fattigdomen är den mest övergripande och viktigaste frågan inom biståndspolitiken. En översyn av biståndsmålen bör ske för att få en väl sammanhållen politik. Nu har regeringen aviserat en översyn av de biståndspolitiska målen. Regeringen kommer att bjuda in alla riksdagspartier till detta arbete. Vi i vårt parti välkomnar detta med stor glädje. Jag vill hålla med Karl-Göran Biörsmark om att vi har haft den debatten i utskottet också. Jag tycker att det är mycket viktigt att man tar upp detta. Vi har också en motion om detta. Det togs upp i en interpellation av ordföranden. Jag tycker att det är bra att biståndsministern har aviserat den här översynen. Precis som Karl-Göran Biörsmark är jag mycket tacksam för detta. Fru talman! Sverige är motståndare till kärnvapenrustningar. Sverige är motståndare till produktion av olika typer av massförstörelsevapen. Vänsterpartiet är anhängare av den kamp som förs mot dessa och andra vapentyper. Ett sätt att hantera förhållandet till länder som producerar kärnvapen och andra massförstörelsevapen är att tillgripa sanktioner för att få slut på vapenproduktionen. Historiska erfarenheter visar att sanktioner, och framför allt ekonomiska sådana, kan vara ett tveeggat vapen. I några fall har de haft effekt, och i andra fall har sanktionerna varit tveeggade. I fallet Sydafrika var sanktionerna ett effektivt vapen. Där hade man stöd av sydafrikanska folkrörelser som ANC, fackföreningsrörelsen och flera andra djupt förankrade folkliga organisationer. I några fall har sanktionerna varit riktade mot biståndet. Ett sådant fall har varit Indien efter kärnsprängningarna i våras. Regeringens allmänna reaktion på dessa var att dra in biståndet till Indien utan att först kontrollera vilken effekt det skulle få. Vi har tagit upp frågan i utrikesutskottet några gånger och diskuterat Sidas projekt i Rajasthan i Indien. Det blev en ganska segdragen historia. Detta projekt gick ut på att bibringa unga pojkar och framför allt flickor elementära kunskaper i att läsa och skriva. Projektet har, som sagt, varit osedvanligt framgångsrikt också för Sida. Det ekonomiska biståndet gick visserligen via regeringen i Rajasthan. Men den lokala regeringen var i stort sett endast en förmedlare av biståndsmedel. Trots att projektet inte innebar stöd till den indiska staten tvekade den svenska regeringen länge innan det blev klart att man skulle fortsätta med biståndet till Rajasthanprojektet. Det tog flera månader, närmare bestämt ett halvt år, innan det blev klart att biståndet till Rajasthanprojektet skulle fortsätta. Då blir min fråga: Varför så lång tid? Varför denna oklarhet? De som arbetade lokalt med projektet i Indien fick inte ut sina löner men fortsatte att arbeta ändå. Detta är inte vad jag kallar effektivitet i bistånd. Inte heller är det en välriktad sanktionspolitik. När det gäller sanktioner och deras tillämpning har jag ett annat exempel på hur sanktioner slår fel. Det är inte de makthavande, som driver politiken, som upprustar och tillverkar massförstörelsevapen, som drabbas. Det är befolkningen, de av regimen förtryckta, som utsätts för ett förstärkt lidande utöver de lidanden de utsätts för genom regimens brott. Fru talman! Det svenska biståndet är tänkt att vara kopplat till arbetet för mänskliga rättigheter. Det är uppenbart att förverkligandet av dessa rättigheter intimt hör samman med kampen för jämlika sociala förhållanden, ett jämlikt fördelat ekonomiskt välstånd och nationella och kulturella rättigheter. Vi vet att allt detta har uppnåtts i få länder. Likafullt måste vi understödja kampen för dessa olika sidor av samhällsutvecklingen för att uppnå något resultat när det gäller mänskliga rättigheter. I ett fall, när det gäller Turkiet, har representanter för Human Rights Foundation i Turkiet vid flera tillfällen pekat på hur ofta tortyr tillämpas i Turkiet. Man har bl.a. förklarat att tortyr är en av de vanligast förekommande folksjukdomarna i Turkiet. Alla är på ett eller annat sätt rädda för myndigheter och poliser. Utskottets svar är vi nöjda med. Jag vill dock gärna fråga om Sida. Man skulle jobba med det här och komma med ett svar till oss i slutet av 1998. Vi får hoppas att vi får ett svar på hur biståndet används och vilka riktlinjer som man skall ha just när det gäller biståndet till Turkiet. Till sist vill jag bara säga en viktig sak när det gäller Västsahara. Vi vill att den svenska regeringen skall vara aktiv i den frågan och att stödet till Polisario skall fortsätta. Fru talman! Med de orden vill jag yrka bifall till reservation nr 5 och reservation nr 20.

Fru talman! Det har fallit på min lott att i den här debatten lyfta fram den syn vi kristdemokrater har på behovet av skuldavskrivning och frågan om varför vi har ökat det belopp vi menar att Sverige måste avsätta för skuldavskrivning till en nivå som är avsevärt högre än vad regeringen har valt att göra. I vårt förslag satsar vi 1 000 miljoner till ekonomiska reformer och skuldavskrivning.

Det låter rätt bra, fru talman, men det måste ju också innebära att man är beredd att ta fram pengar till detta. I den mycket blygsamma ökning av utvecklingssamarbetet som man från regeringens sida beskriver fram till år 2001 finns inte något större ekonomiskt utrymme för att man skall kunna leva upp till en sådan målsättning. Jag får det i alla fall inte att gå ihop. Vi kristdemokrater menar att det är angeläget att vi från svensk sida visar att vi inte bara i ord utan även i handling är beredda att stödja kampanjen Jubel 2000 för en radikal skuldavskrivning av de fattigaste ländernas skulder. Kyrkor och samfund, olika fackföreningsrörelser m.fl. och oerhört många aktiva enskilda, i vårt land och i andra länder, måste få känna stöd från oss politiker i denna fråga. Jag kan konstatera att vi kristdemokrater ligger i täten av de politiska partierna när det gäller skuldavskrivningsfrågan och Jubel 2000. En annan av de många viktiga frågor som vi skall fatta beslut om i dag rör stödet till de enskilda organisationerna. De utgör en ytterst viktig del av det bilaterala biståndet. Deras arbete på lokal nivå ger dem en unik position som måste tas till vara i biståndsarbetet. Deras kunskaper, erfarenheter och kompetens kan med fördel användas i planeringen och genomförandet av nationella såväl som internationella biståndsinsatser. Det är också väl känt att biståndsinsatser på lokal nivå ofta kan vara betydligt effektivare än de som görs på riksnivå, framför allt beroende på att förutsättningarna för projekt och insatser är tydligare på lokal nivå. När det gäller stödet till enskilda organisationer har vi kristdemokrater jämfört med regeringen föreslagit en ökning med 150 miljoner, till sammanlagt 1 000 miljoner. Regeringen höjer visserligen stödet till de enskilda organisationerna med 20 miljoner, men samtidigt sänks Sidas anslag till Svenska Missionsrådet. En organisation som servar flera kyrkor och samfund förlorar alltså lika mycket som de enskilda organisationerna som helhet vinner. Det vittnar inte om något större förtroende för enskilda organisationer. Vi kristdemokraterna menar att dessa organisationers folkliga förankring och effektivitet är av stor betydelse. För att möjliggöra en återgång till en högre biståndsnivå - att alltså komma upp till enprocentsnivån igen - är det viktigt att tilltron till att biståndet används effektivt har ett brett folkligt stöd. Utan engagerade människor, eldsjälar som bärs av ett engagemang som också andra påverkas och berörs av, kommer vi inte framöver att kunna ha ett bistånd från Sverige som vi kan vara stolta över. Det ansvar vi här har inför alla berörda kräver en snar återgång till enprocentsmålet. Vi kristdemokrater har visat att vi är beredda att göra det även när det gäller ökade anslag till biståndet. Det går inte att bara säga i ord att man vill att vi skall återgå till enprocentsmålet. Det gäller också att visa att man är beredd att prioritera för att få fram pengarna. Vi från Kristdemokraterna föreslår 1,7 miljarder mer än regeringen för 1999, 2,4 miljarder mer för år 2000 och sedan ytterligare 2,6 miljarder för år 2001. Fru talman! Avslutningsvis vill jag säga att jag naturligtvis står bakom samtliga reservationer som vi har lagt fram, men jag nöjer mig med att instämma i
Fru talman! Jag skall bara göra en kort kommentar till det som sades om enskilda organisationer. Jag vill för att det inte skall råda något missförstånd säga att vi har ökat anslaget. Att sedan Sida gör omfördelningar bland de anslag som Sida redan har kan vi inte lägga oss i. Det vore inte rimligt att vi här i riksdagen lade oss i varje organisations anslag. Vi har inte kompetens för det, utan det får Sida bedöma. Jag känner inte till den sänkning som Svenska Missionsrådet har fått från Sida och vad den beror på, men vi ökar alltså vårt anslag med 20 miljoner till 850 miljoner. Man kan naturligtvis diskutera om det skall ökas ännu mer, som Kristdemokraterna och några andra partier vill, men som jag sade tidigare är 850 miljoner en ganska vettig summa. Man skall också kunna ha kontroll över alla de pengar som skall gå ut. Man skall komma ihåg att detta inte är det enda anslaget. Jag repeterar att man också kan få pengar från demokratianslaget och från katastrofanslaget. Jag tycker alltså att även vi från regeringsidan visar en uppskattning av de enskilda organisationerna.
Fru talman! 20 miljoner är visserligen en ökning, men en ganska blygsam ökning för den som anser att det som de enskilda organisationerna står för i biståndsarbetet är viktigt. Detsamma gäller för den som anser att det är viktigt med en folklig förankring, den opinion som vi politiker är beroende av för att kunna fatta beslut om ett bistånd som inom en snar framtid återgår till det enprocentsmål som vi har talat om i kammaren i dag. Vi kristdemokrater har väldigt tydligt visat att vi är beredda att nå upp till det målet betydligt snarare än regeringen.
Fru talman! Jag tycker trots allt att 850 miljoner är väldigt mycket pengar i relation till den summa som Sida totalt har att fördela. Man kan alltid fråga sig när vi har en optimal fördelning av de biståndspengar som går till enskilda organisationer. Det måste någonstans finnas ett tak där vi tappar kontrollen över att pengarna används effektivt. Jag talar här om relationen till enskilda organisationer. Samma sak kan naturligtvis gälla andra anslagsposter. Jag vill hävda att vi är där någonstans. Jag säger inte att 850 miljoner är den alldeles optimala summan men att det är ett rejält tilltaget anslag, för vilket de enskilda organisationerna kan göra väldigt mycket.
Fru talman! Vi är överens om att det är viktigt att biståndspengarna satsas där de används effektivt. Det är just därför att vi menar att enskilda organisationer använder pengarna effektivt som vi menar att det är befogat med en höjning. Vi vet att enskilda har ett stort förtroende för hur man här använder pengarna så att de verkligen ger ett maximalt resultat. Det är därför som vi har velat göra den här höjningen. Det är ändå anmärkningsvärt att Sida drar ned på det som Svenska Missionsrådet får, med ett belopp som motsvarar det som regeringen har höjt de här anslagen med. Vad som ligger bakom det vet jag inte, men det är inte den typ av signaler som vi behöver för biståndet och de resurser som Svenska Missionsrådet är med om att ta ansvar för.

Fru talman! Berndt Ekholm har för majoriteten väl utvecklat utskottets synpunkter. Jag skall inte upprepa dem utan övergå till att beröra den del i utrikesutskottets betänkande 1998/99:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, som berör Europabiståndet och det multilaterala biståndet. Jag kommer även att beröra ekonomiska reformer och försöka hinna med lite av regions och länderbeskrivningar. 3 362 miljoner kronor. Detta innebär en ökning av ramen med hela 351 miljoner kronor. Merparten av denna ökning hänför sig till Europeiska utvecklingsfonden. Den ökning som vi här ser välkomnas av utskottet. Ca 85 % av det svenska multilaterala biståndet kanaliseras genom FN:s organ för ekonomisk och social utveckling inklusive Bretton Woodsinstitutionerna. Härtill kommer stödet till de regionala utvecklingsbankerna i Afrika, Asien och Latinamerika samt Internationella jordbruksfonden och Nordiska utvecklingsfonden. Sverige har nu även ansökt om medlemskap i det åtta år gamla Interamerikanska investeringsbolaget. Enligt preliminära siffror sker det till en kostnad av ca 10 miljoner kronor per år. Fru talman! Världsbanken har under senare år utsatts för mycken kritik, men vi vet samtidigt att en omorientering skett inom banken. Genom den nordisk-baltiska gruppens arbete sker också ett arbete med att ta fram olika positioner. Där lyssnar man in relevanta departement och institutioner men också enskilda organisationer. Också formerna för parlamentarikernas inflytande har stått i fokus. Vi vet att det härvidlag är en diskussion på gång. Vi får se hur vi kan utveckla detta samarbete i världsbanksfrågorna. Frågan om reformer i form av skuldlättnader har kommit upp i debatten genom jämförelser gjorda i diskussioner om det internationella samfundets hantering av Asienkrisen och av orkanen Mitchs härjningar i Mellanamerika samt genom kampanjen Jubel 2000. Det är helt klart att frågan om skuldlättnader bör lyftas fram. Så har vi också gjort i HIPIC-initiativet, där Sverige har varit en mycket drivande part. Skuldbördor kan utgöra ett konkret utvecklingshinder i många fattiga länder. Uttrycket "den som är satt i skuld är inte fri" gäller i hög grad för utvecklingsländernas möjligheter till egna vägval och utveckling. Fru talman! UNDP får nu en samordnande roll som koordinator av biståndet i mottagarländerna. UNDP är också det organ där mycket av vårt miljöarbete har kommit att fokuseras, även om vi inte alltid har lyckats fullt ut med att få genomslag för våra uppfattningar på miljöområdet när vi har vänt oss till UNDP. Det har ändå i mycket varit där som detta arbete har skett. Det gäller också mycket av vattenarbetet. Man har tidigare från Miljöpartiets sida lyft fram detta arbete i debatten här. Fru talman! Jag vill innan det faller ur minnet passa på att yrka till förmån för utskottets hemställan och avslag på övriga förslag. Jag är väl medveten om att tiden för denna angelägna debatt är kort. Även om jag har ambitionen att kommentera alla de motioner som behandlas i detta betänkande men som inte vunnit majoritetens öra, medger tiden inte detta. Vi kommer ändå endast att kunna nudda vid de svåra och ofta svårgripbara frågor som ryms inom biståndets ram. Men ledamöterna har också möjlighet att återkomma i repliker. Jag vill något beröra Unaids, som är en förhållandevis ny medlem i FN-familjen. Som en ung organisation har den större förutsättningar att arbeta på ett flexibelt och nytänkande sätt. Och nytänkande är något som verkligen behövs på detta svåra område. Som nyligen hemkommen från Zimbabwe kan jag inte förbigå den fruktansvärda sjukdomen aids. Zimbabwe är ett av de länder som hittills har drabbats hårt av smittspridning. I dag förkortas begravningarna av tidsbrist i och med att antalet avlidna har blivit så stort. Släkten orkar inte längre ta sitt traditionella ansvar, och detta bidrar till att gatubarnens antal ökar. Barn och gamla lämnas kvar på ett sätt som vi inte finner paralleller till när vi ser bakåt i historien. I Afrika är slaveriets utarmande inverkan den enda jämförbara företeelse som jag har kunnat finna. Hiv är att betrakta både som ett hälsoproblem och som ett utvecklingshinder. 30 miljoner människor lever i dag med hiv, varav 80 % i utvecklingsländerna. Det är också viktigt att här nämna Gro Harlem Brundtland. Hon har stötts av Sverige när hon som nytillträdd chef för WHO deklarerat att hiv/aids är och förblir ett prioriterat område för organisationen. Sida har också nu presenterat en strategi om hur vi kan bidra till att bemöta hiv. Här kommer att krävas mer av omprövning och nytänkande såväl nationellt som globalt. I går delades det ut ett välförtjänt pris i riksdagens andrakammarsal. Det var 1998 års Right Livelihood Award, som också kallas för det alternativa Nobelpriset. Priset gick bl.a. till den Sidastödda organisationen International Baby Food Action Network. Det är en organisation som förtjänstfullt kämpar för amning och mot oetisk marknadsföring i fattiga länder med WHO:s barnmatskod som grund. Även inom EU pågår ett arbete på området som vi bör följa noga. Måste vi ändå inte sätta oss ned och fundera över frågan en gång till, om det i dag inte krävs en annorlunda och mer flexibel metod? I dessa områden, och där man vet att mödrarna är hivsmittade, är amning, utan att andra åtgärder vidtas, det lika självklara valet för alla. Jag ställer frågan här och nu, och jag har ställt den tidigare i andra sammanhang. Men vi lär få återkomma till svaret vid ett senare tillfälle. Vi kan känna en osäkerhet inför statistiken när det gäller hiv, men det råder inget tvivel om att hotet och sorgen är påtaglig för många människor i deras vardag. Framtiden för många människor har blivit till ett kanske, och det får mig att tänka på en diktstrof av Maria Wine som jag läste i skriften Perspektiv på I ordet kanske finns en önskedröm men också en krypande varning eller ett förhoppningens glädjerus som släcktes snabbt av ett lurande mörker. Kanske är ordet kanske livets gåta? Kanske har blivit en verklighet för många av de människor som har smittats av hiv runt om i världen. Fru talman! Vår målsättning är att den fattige själv - som ofta är en kvinna - skall ha makten över sin framtid, ha rätt till utveckling och ha rätt till demokrati. Fattigdom är inte bara brist på ekonomiska resurser utan också brist på rättigheter och inflytande. Skall vi uppnå målen är samarbete nödvändigt. EU:s bistånd är i dag en viktig del av vår utvecklingspolitik. EU-medlemskapet har gett Sverige möjlighet och ansvar för att utforma en stor del av världens utvecklingssamarbete. Närmare bestämt omfattar det drygt 50 miljarder kronor per år - inklusive östsamarbetet. Det är välkomna steg om vi samtidigt successivt kan förbättra koordineringen mellan bistånd, handel, jordbruk, migration och säkerhetspolitik. Det skulle gynna resultatet för biståndet mycket. Men bristande kapacitet och kompetens på vissa områden i kommissionen har varit ett hinder mer än en bristande policy, som det inte har varit så mycket att anmärka på. Den bristande kompetensen och kapaciteten har varit uppenbar i den allmänna debatten under senare tid. Kvalitets och effektivitetsaspekter samt arbetet för att höja biståndets profil i fattigdomsbekämpningen är viktiga frågor. I arbetet med post Loméförhandlingarna kan vi lätt fastna och tappa de långsiktiga målen ur sikte. Men vi kan också med utgångspunkt i den dialogen påverka hela EU:s biståndskaka. Det är just den ansatsen vi skall ta, och vi har haft den ansatsen för att påverka biståndet i rätt riktning. Jag berörde tidigare i mitt anförande aidsfrågan. När man ser på regionen Afrika önskar man ett krig, men inte ett konventionellt krig med vapen i hand, utan ett informationskrig mot smittspridningen. Nu har vi i stället fått se en militär konflikt segla upp i Stora sjö-regionen. Nio länder är nu inblandade, men än fler är påverkade av konflikten med säte i Kongo. I ett av de länderna har Sverige via biståndsanslagen svarat för civilpolisinsatser. Det är en insats som även omfattar Guatemala, Västsahara och östra Slavonien. Men låt oss hålla oss kvar lite till i Afrika. Den interna krisen i Guinea-Bissau har berörts av flera tidigare talare. Krisen i sig har nu klingat av, och vi hoppas att utvecklingen skall gå i positiv riktning. Vi har flera gånger tagit upp frågan om Guinea-Bissau i utskottet, både vid utvärderingen av biståndet och sedan på grund av det händelseförlopp som har spelats upp i landet. Under tiden har det skett insatser som behövs, inte minst medlarinsatser. Under behandlingen av betänkandet har vi sagt att det under ett skeende behövs en öppen attityd - det går inte att låsa sig till hundra procent när man inte vet slutresultatet. Vi skall noga följa upp biståndet till Guinea-Bissau. Vi skall ta del av den utvärdering som håller på att göras av Sida och UD. Fru talman! Asienkrisen har avslöjat bristerna i demokratin men också Världsbankens kapacitet och aktualiserat behovet av att samarbetsrutinerna med Internationella valutafonden ses över. Men det finns länder som krisar till det på egen hand. Indien är ett sådant land. En ny avstämning kommer att göras längre fram. Men i dag gäller att Sida får ta 40 miljoner kronor i anspråk till det undervisningsprojekt som drivs av delstatsregeringen i Rajasthan och som några ledamöter har egna minnesbilder av. Men vi har samtidigt ett gemensamt ansvar och kvar på näthinnan en bild av Indiens och Pakistans kärnvapensprängningar som i ett slag gjorde världen osäkrare att leva i för oss alla. Jag blev lite förvånad när jag hörde Murad Artin från Vänsterpartiets sida hävda att vi inte skulle ha reagerat över vad Indien gjorde. Jag tycker att det var självklart att vi stannade upp och funderade över våra relationer till Indien när dessa fruktansvärda kärnvapenprovsprängningar skedde. Det var ett stort bakslag för säkerheten i världen. Jag kan inte riktigt förstå Vänsterns ståndpunkt i den frågan. Fru talman! De ristningar som skakar Indonesien har tänt förhoppningar även på Östtimor, men mer än förhoppningar har inte infriats än utan snarare har nya skuggor kastats över krisen på Östtimor. Men de får humanitär hjälp från Sverige, och vi har tillsammans med EU stött en ökad FN-närvaro på Östtimor. Sverige kan vara berett att ge budgetstöd till Kambodja. Men dessförinnan krävs det en bättre offentlig förvaltning. Något som är glädjande för stödet i Kambodja är det ökade kvinnliga deltagandet i biståndsaktiviteterna. Här har vi kunnat se hur ett målmedvetet arbete på jämställdhetsområdet också slår igenom ute i verksamheten.

Fru talman! Det är viktigt, som Marianne Andersson tar upp, att dra parallellen till hur världssamfundet har reagerat när det gäller Asienkrisen. Det är viktigt att vi varje gång som frågan kommer upp försöker dra den parallellen och försöker lyfta fram situationen i de allra fattigaste länderna i världen. Jag tycker att en del av oss här i kammaren har försökt koppla ihop de här synsätten. När det gäller kampanjen Jubelår 2000 är det inte i första hand ett instrument för regeringarna i världen, men däremot är det ett instrument för att påverka dem. Mot den bakgrunden tycker jag att det är utmärkt att vår regering har uttalat sig, på samma sätt som vi här i kammaren ställer oss positiva till kampanjen. Inte minst har den en stor möjlighet att påverka det som vi tidigare under dagen här i kammaren har talat om, nämligen biståndsviljan, att tydliggöra de här frågorna genom att skapa ett engagemang och en opinionsbildning ute bland den svenska allmänheten. Marianne Andersson tog också upp den konkreta frågan om skuldavskrivningen i Moçambique. I ett tidigare skede har vi fått väldigt positiva reaktioner från Moçambique. Om det har upplevts som att reglerna runt omkring är för krångliga tycker jag att vi skall följa detta noga och ta till oss det. Det är bara början på en process som vi hoppas skall rulla fortare framöver.

Fru talman! När det gäller Jubelår 2000 kan jag upplysa om att det inte alltid är så lätt att få genomslag för den typen av viktiga debatter i den allmänna opinionsbildningen. Jag erinrar mig från en tidigare interpellationsdebatt här i kammaren att finansminister Erik Åsbrink och biståndsminister Pierre Schori hade meddelat att de skrivit en debattartikel tillsammans för att visa hur viktigt det är att de olika departementen samarbetar och att det är en angelägenhet för mer än biståndsenheten och biståndsministern. Men det har inte funnits något intresse, och man har inte fått in sådana artiklar. Det är intressant, därför att vi känner alla ibland att den typen av frågor inte står överst på nyhetsdagordningen. När det gäller Guinea-Bissau tog jag upp lite av det i mitt anförande och ville kanske göra frågan lite mer komplex, som jag tycker att den är. Sedan Sida gjorde utvärderingen av biståndet till Guinea-Bissau, som låg till grund för det seminarium som i sin tur låg till grund för den förändrade strategin för bistånd till Guinea-Bissau, har det hänt oerhört mycket där. Det mesta har inte varit positivt, men det har ändå förändrat ramarna för hur biståndet ger möjligheter och vad det skall göra i Guinea-Bissau. När vi skrev det här betänkandet var det mitt under ett händelseskede nere i Guinea-Bissau som vi försökte följa, men det var inte möjligt att just då skriva in våra slutliga ställningstaganden då vi inte hade dem för handen. Jag hoppas att vi före jul skall ha mer information om hur Sida och UD ställer sig till de rapporter som de fick med sig hem från den person som hade varit med och medlat i situationen där nere.
Fru talman! När det gäller sanktioner utvecklade jag i mitt anförande hur just ekonomiska sanktioner kan drabba befolkningen. Jag kan läsa upp för Carina Hägg vad jag sade i mitt anförande: Regeringens allmänna reaktion på dessa kärnsprängningar var självfallet sund och riktig. Jag har inte sagt något annat. Vi menar att det är väldigt många pojkar och flickor i det här projektet som skulle få kunskaper i att läsa och skriva som har drabbats. Vi tycker att sex månader är lång tid för att avbryta biståndet. Det har också drabbat väldigt många av dem som jobbar där, som inte har fått sina löner. Det är det som vi kritiserar, inte sanktioner som har drabbat regeringen.
Fru talman! Jag hoppas att jag uppfattade det rätt nu, att Vänsterpartiet inte är kritiskt mot att den svenska regeringen och många av oss här i kammaren reagerade väldigt starkt på det som hände i Indien och senare i Pakistan. Jag upplever att det är helt nödvändigt att visa en klar reaktion efter en sådan händelse, som vi visserligen borde ha kunnat ana oss till men som ändå kom som en total överraskning för världen runt om. Jag hoppas att vi i den delen har klarat ut frågan. Det är subjektivt vad vi tycker är kort eller lång tid. Man klippte ju inte av biståndet på en gång, utan under en liten tid rullade pengarna vidare till de enskilda organisationernas verksamhet. Men visst blev det bekymmer för dem som fanns ute i verksamheten - vi har aldrig försökt säga någonting annat. Men vi kan inte frånta den indiska regeringen sitt ansvar för den egna politiken, som den dessutom gick till val på, och vad den innebär för befolkningen. Det som har hänt i Indien är inte bara den svenska regeringens ansvar, utan det grundar sig i allra högsta grad på de kärnvapenprovsprängningar som väckte sådan avsky runt om i världen.
Fru talman! Jag sade också i mitt anförande att Vänsterpartiet är anhängare av den kamp som förs mot dessa och andra vapentyper och att vi tar avstånd från dem. Vänsterpartiet står för detta. När det sedan gäller att avbryta biståndet i sex månader skall vi ha respekt för just dem som jobbar på fältet. Vi har fått informationen från dem. Jag vet också att andra partier har fått information om att väldigt många i projektet har drabbats, både pojkar och flickor men också de som jobbar med projektet. Vi är överens. Jag tycker att det är jättebra att man nu har anslagit 40 miljoner just till det här projektet. Vi är nöjda med det och tycker att det är bra. Men när det gäller sanktionerna har biståndsminister Pierre Schori sagt att sanktioner inte skall drabba vanligt folk. Det har han sagt i sina inlägg förut.
Fru talman! Jag skulle inte vilja kalla det som hände sanktioner, när det gällde vårt samarbete med Indien efter deras kärnvapenprovsprängningar. Att det påverkade våra relationer är en sak, men jag kan inte kalla det sanktioner - det är inte mitt ordval. Däremot kan sanktioner i stort vara ett trubbigt vapen, men det är ett av de få vapen vi har när det händer saker i vår omvärld som vi känner att vi måste reagera mot. Jag är den första att understryka att enskilda människor ofta har drabbats hårt. Vi har ofta här i kammaren funderat kring de här frågorna och försökt ha ett öppet resonemang om det finns möjlighet att söka nya vägar och om det är läge att lyfta sanktioner som finns mot olika länder. Jag har själv varit mycket tveksam till sanktionen gentemot Burundi från de omgivande länderna, inte mot att de omkringliggande länderna en gång reagerade och vidtog åtgärden men mot att man sedan inte släpper den och inte har gjort det till dags dato. Frågan om sanktioner är en komplicerad materia, som vi nog får återkomma till under många diskussioner framöver. Vi måste ju veta vad sanktion är och vad andra förhållningssätt är.
Fru talman! Först skall jag i anslutning till vad som har sagts om det innehållna biståndet till Indien säga att vi hörde till de partier som reagerade emot detta. Det vi har ifrågasatt är om det i ett sådant här fall inte hade varit en mer adekvat reaktion att inställa alla typer av vapenleveranser till Indien, även följdleveranser. Det är ju ett så extremt fall, när man så flagrant sätter världsfreden i fara. Sedan vill jag säga att jag tycker att det är bra att Sida nu tar upp aidssituationen i u-världen, inte minst i Afrika. Det jag skulle vilja fråga Carina Hägg om i det sammanhanget är vilka särskilda insatser man tänker göra för att nå de föräldralösa barnen och i vilken utsträckning Sverige kan bidra till detta. Afrika är drabbat på många sätt genom katastrofer, krig och konflikter, som Carina Hägg också nämnde. Detta gör läget för barnen ännu mer utsatt. Vi vet att det påverkar framtiden när det gäller utveckling väldigt mycket. Carina Hägg nämnde situationen i Stora sjöområdet. Vad gör Sverige för att bidra till att situationen i Kongo stabiliseras? De afrikanska staterna verkar ha ganska lätt att ingripa även med vapenmakt. Vi har ingått i något slags vänskapsorganisation, där det har varit ett tiotal länder organiserade. Vad gör Sverige för att bidra till att situationen lugnar ned sig och att det inte görs fler och fler ingrepp utifrån, som kanske förvärrar situationen snarare är förbättrar den?
Fru talman! När det gäller EU:s relation till Indien efter kärnvapenprovsprängningarna var det så, att Sverige försökte driva linjen att man gemensamt skulle fatta sanktionsbeslut. Det var de besluten som vi inte kunde få någon enighet om. När det gäller hur vi skulle hantera de inhemska frågorna om vapenexporten kan jag säga att man skall följa svensk lagstiftning. Varje leverans skall prövas för sig. Det känner vi väl till också från tidigare debatter. Sverige har följt lagstiftningen. Vi har försökt driva frågorna i gemensamma forum - i första hand i EU - men inte lyckats. Vi har försökt att vara så aktiva som vi har kunnat därför att frågan av oss har bedömts som så oerhört viktig. Jag beklagar att vi inte kom längre i den delen. Jag hörde inte hela Ingrid Näslunds inlägg när det gäller aids. Jag tror att hon talade om barnen. Var det så kan jag bara hålla med. Det känns än mer angeläget när vi så nyligen har kommit hem från Afrika och mötts av de vittnesmål som vi fick ta del av där nere. Det är ingen nyhet, men det känns ändå mer påtagligt när man är i närheten geografiskt. Det finns många olika delar. Föräldralösa barn har svårare att betala skolavgiften och ställs utanför utbildningen. På så sätt blir aids ett utvecklingshinder inte bara för de själva utan för hela landet. Det berättades att en skola hade ungefär 1 200 elever, varav något över 300 var föräldralösa. Det är en situation man kan relatera till aidsfrågan. Man inser att det blir oerhörda problem om dessa barn skulle ställas utan utbildning och utan vård och omsorg. De instrument vi har haft tidigare - satsningar på barnbyar och enskilda barnhem - räcker inte riktigt till. Om katastrofen skall fortsätta att rullas upp på det sätt som vi ser i dag fordras ett nytänkande. Jag tycker att vi får vara väldigt prövande framöver och försöka hjälpas åt för att hitta lösningar och stötta med biståndet.
Fru talman! Jag tycker att det är viktigt att Sverige kan bidra på olika sätt när det gäller barnens utveckling i Afrika till följd av aidssituationen. Jag håller med Carina Hägg om att det är viktigt att vi alla försöker bidra till konstruktiva lösningar på detta område. Jag vill bara säga ytterligare något ord när det gäller Indien och sanktionerna. Jag vet att Sverige har försökt att driva frågan i EU, och det är bra. Vi är nu i det läget att tolkningen av reglerna vad gäller följdleveranser ses över. Jag tycker att vi skulle hålla inne även med dessa, om det skulle bli aktuellt.
Fru talman! När vi skrev kring det faktum att det skall göras en utredning av följdleveranserna gick vi inte in på retroaktiviteten. Man kan i efterhand fundera över om det var rätt och bra, men det var den bedömningen vi gjorde då. Jag kan inte minnas att det var någon större opposition mot skrivningarna vid det tillfället. Den av Ingrid Näslunds frågor som jag inte hann besvara tidigare gällde vad vi gör i Kongokonflikten, som har en stor spridning. Det är klart att det är väldigt många olika saker. Vi försöker hålla en dialog med dem som är inblandade. Vi försöker på olika sätt stötta. Vi har t.ex. också givit pengar till den panel som har upprättats i Rwanda, där bl.a. svenskar finns med. Det är ett sätt att försöka lösa de knutar som finns efter tidigare händelser i Rwanda. Vi vet att Rwanda är en väldigt aktiv part i Kongokonflikten. Det finns många olika små saker som Sverige gör, och som vi gör via de internationella organisationerna. Andra länder försöker naturligtvis också att arbeta med detta.